Herr talman! Både riksdagsledamöter och regeringsledamöter fick på grundval av det system som gäller justering av sina löner den 1 januari 1989. Därefter har en justering skett för statsråden den 1 januari 1990 med 7--7,5 %. För riksdagsledamöter har det på motsvarande sätt skett en justering den 1 oktober 1989 och den 1 januari 1990, alltså på 7--7,5 %. Då tycker jag inte att Kjell-Arne Welin har någon anledning att söka sak i den frågan utan att vi båda kan säga att 7-- 7,5 %, med tanke på de justeringar som har skett i avtalsrörelsen 1989--1990, som för statsanställda och för marknaden i övrigt rör sig om 17--18 %, är ganska återhållsamt. Det kan vi väl ändå vara överens om.
Herr talman! Just det kan vi vara överens om, men det är ju inte det som frågan gäller, civilministern. Frågan gäller ju löneökningar 1990. Faktum kvarstår alltså att det är som jag har sagt, och jag tycker fortfarande att det skulle vara klädsamt om statsråden avstod från sina löneökningar.
Herr talman! Annika Åhnberg har frågat miljöministern vad regeringen tänker göra åt de dumpade kemiska stridsmedlen från andra världskriget. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sedan andra världskrigets slut har det vid ett flertal tillfällen bl.a. utefter de skandinaviska kusterna påträffats dumpade laster av olika stridsmedel. De kemiska stridsmedel, enligt uppgift bl.a. senapsgas, som nu påträffats i Skagerak har dumpats efter andra världskrigets slut. Vid denna tidpunkt fanns inte de internationella konventioner som nu existerar för att förhindra dumpning av miljöfarligt avfall. Av hittills föreliggande uppgifter att döma ligger det miljöfarliga avfallet utanför den svenska territorialvattengränsen men med största sannolikhet inom vår fiskezon och på den svenska delen av kontinentalsockeln. Sjöfartsverket arbetar intensivt med att få fram fler uppgifter om det dumpade materialet. Verket har bedömt det som möjligt att inom de närmaste dagarna kunna presentera dessa. Vilka åtgärder som kan och bör vidtas i detta konkreta fall måste vara avhängigt av sjöfartsverkets redogörelse. Regeringen skall sedan den tagit del av sjöfartsverkets rapport snarast möjligt försäkra sig om att bästa lösning på problemet kommer till stånd.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det är naturligtvis skrämmande att konstatera att man efter andra världskriget tillät sig att dumpa stora mängder miljöfarligt avfall eller kemiska stridsmedel i haven. Tyvärr måste jag också konstatera att det förekommer även i dag att man gör det på sina håll. Det är glädjande att få till svar att sjöfartsverket nu arbetar intensivt med att få fram fler uppgifter. Men jag kan inte låta bli att påpeka att denna intensitet måste vara hastigt och litet sent påkommen, eftersom denna dumpning skedde efter andra världskriget och vi nu skriver år 1990. Men jag är i alla fall tacksam för att man räknar med att få fram ett resultat inom de närmaste dagarna. Jag hoppas bara att regeringen sedan arbetar lika intensivt med att hitta lösningar på dessa problem. Det är ju utan tvivel problem, både miljömässigt för haven, och arbetsmiljömässigt för yrkesfiskarna, eftersom de kan få upp något av dessa laster i sina nät eller garn.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig om jag avser att genomföra den sorts beräkningar som gjorts för Vattentransporten genom Stora Bält omfördelas från Västerrännan till Österrännan genom förbindelsen. Detta medför viss förändring av vattentransporten genom Langelandssund. Detta sund har föga betydelse för vattentransporten till SMHI har i samarbete med bl.a. danska myndigheter undersökt vattenströmningar i Öresund. Undersökningsmetoderna är jämförbara med dem som använts för Stora Bält-förbindelsen och visar att det är möjligt att åstadkomma en oförändrad vattenströmning, dvs. en s.k.
Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag har tagit upp denna fråga igen är att det har gjorts nya beräkningar gjorda på den danska sidan, på Stora Bält. Vid dessa beräkningar har man fått en väsentligt större uppbromsning av inströmningen av vatten än man tidigare hade trott. Man hade räknat med 0,2 %, men man talar om väsentligt mycket högre tal nu. Av svaret framgår att kommunikationsministern egentligen är nöjd med de gamla beräkningarna och inte är intresserad av att några nya görs. Jag tycker att det är dåligt att regeringen inte vill att den här nya sortens beräkningar som har gjorts för Stora Bält görs även för Öresundsbron. Sverige och Danmark har ju tillsammans ett strypgrepp på Östersjön och dess ekologi. Redan små ändringar och störningar i flödena kan ju äventyra torskens reproduktion och torskfisket i framtiden. Det är ganska uppenbart att Östersjön, dess ekologi, fisket och fiskarna är ganska ointressanta för regeringen när den resonerar på detta sätt. Det verkar som om regeringen är mer intresserad av kraftiga trafikökningar på broar och på land, oljeutvinning, osv. och att kortsiktiga vinster går före miljö, fiske och ekologi. Jag är i och för sig inte förvånad över det, eftersom det finns många tecken som tyder på att regeringen har den inställningen. Därför tycker vi i miljöpartiet att det skall göras fullständigt nya beräkningar med den danska metoden före ett definitivt brobeslut. Det är ett rimligt krav att man har ett gott beslutsunderlag när man skall göra så långsiktiga investeringar som kan ha ett sådant dramatiskt inflytande på ett stort sjöområdes framtid.
Herr talman! Vi skall självfallet ha ett gott underlag för det beslut vi fattar. Hittills har det gjorts utomordentligt ingående undersökningar. Vi kommer naturligtvis även att titta ingående på nya beräkningar och rapporter som lämnas. Men jag tror att vi får vara medvetna om att det i olika sammanhang under tiden framöver kommer rapporter av olika slag i vilka de bedömningar som är gjorda kommer att ifrågasättas. Det tillhör liksom ärendets gång framöver. Men vi skall med öppna ögon titta på de rapporter som lämnas. Det har redan riktats invändningar mot den senaste rapporten i vilken det åberopas vattenströmningar i Langelandssund. Det avgörande i denna fråga är att vattenströmningarna i Langelandssund inte är representativa för vad som kan komma att inträffa i Öresund. Som jag redovisar i mitt svar är vad som händer i Langelandssund inte jämförbart med vad som händer vid ett eventuellt brobygge i Öresund.
Herr talman! Om man på den danska sidan, enligt dessa beräkningsmetoder, kommer fram till att uppbromsningen är väsentligt större än vad man har trott, tycker jag att det är rimligt att använda sig av dessa metoder också för Öresund för att se vad det kan ge för resultat. Visar det sig att man får väsentligt mycket starkare uppbromsning, är det ett allvarligt skäl att överväga hur vi faktiskt skall göra i fråga om den fasta förbindelsen över sundet. Det finns ju alternativ som inte stör vattenföringen. Jag tycker att det vore lämpligt med tanke på att Sverige och Danmark faktiskt har detta strypgrepp över hela Östersjöns framtid. Vi har ett internationellt ansvar för att inte förstöra framtiden för Östersjön och alla de människor som bor runt omkring. Detta är alltså ett väldigt tungt ansvar som vi tar på oss om vi hanterar den här frågan illa. Jag är rädd för att vi faktiskt håller på att göra det. Det är väsentligt att regeringen tar sitt ansvar och ser till att använda sig av de nya beräkningsmetoderna för att se vad som faktiskt händer.
Herr talman! Jag vill erinra om det jag sade i mitt första anförande, att förhållandena i Langelandsund har föga betydelse för vattentransporten in till Östersjön. Det är det vi talar om när vi talar om effekterna av förbindelsen över Öresund. Därför är det oegentligt att rikta invändningar mot en bro över Öresund med anledning av den rapport som har lämnats gällande
Herr talman! Jag har inte tagit upp frågan om själva brobygget utan de beräkningar som har gjorts på det ena resp. det andra stället. Där har man funnit att vi kan räkna med mycket sämre genomvattströmning. Då är det rimligt att man gör likartade beräkningar för Östersjön för att säkerställa vad som verkligen kan hända. Jag vill gärna återge en liten vers: för att våran stat skall sig besinna och tänka till en liten stund? hur mycket vattenliv skall dö för att vårt land skall sluta drömma om kravlöst självklart god miljö?'' Slutpunkten i det hela är att vi faktiskt har ett långsiktigt ansvar för att inte förstöra Östersjöns samlade ekologi. Det finns stor risk för att vi gör det genom att bygga en klumpig bro i stället för någonting annat.
Herr talman! Avslutningsvis: Utgångspunkten är att hitta en nollösning i samband med byggandet av en bro över Öresund. Det är det avgörande i denna diskussion.
Herr talman! I just denna lilla diskussion är frågan om nollösning det avgörande. Men det finns många andra problem förknippade med en bro men som inte är aktuella i fråga om vattenströmningar. Den allra bästa nollösningen måste rimligtvis vara att se till att vi över huvud taget inte stör vattenflöden och brukar en massa konstiga tekniska metoder och tror sig kunna muddra och dona. Om vi skall ha en fast förbindelse är det bättre att den går under marken så att vi över huvud taget slipper den här typen av diskussioner.

Herr talman! Sören Lekberg har frågat finansministern om han är beredd att omedelbart ta initiativ till att investeringsskatten på byggnadsarbeten inte längre skall omfatta Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Syftet med lagstiftningen är bl.a. att dämpa aktiviteten på byggmarknaden. Från riksdagens sida har framhållits att regeringen noga bör följa utvecklingen i de områden som berörs av skatten, så att åtgärder kan vidtas om de förhållanden som motiverar att skatten ändras. Som redovisats i propositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken på medellång sikt finns det inte längre skäl att behålla investeringsskatten i
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag väckte frågan i samband med att beslutet om nedläggning av NEX-projektet offentliggjordes. Det beslutet innebar en mycket svår förlust för Nynäshamns kommun. Det handlar om åtskilliga hundra arbetstillfällen plus en del kommunala investeringar. Jag ställde då frågan om regeringen var beredd att skyndsamt se till att investeringsavgiften på 30 % skulle tas bort. Jag har nu fått ett mycket positivt besked om att regeringen kommer att föreslå att avgiften skall tas bort vid årsskiftet. Det är ett bra och snabbt besked. Det är betydelsefullt för Nynäshamns kommun, som i dag har brist på arbetsplatser. Det har exempelvis verifierats i dag av en SCB-undersökning som visade att avdragen för arbetsresor är betydligt högre i Nynäshamn än vad de exempelvis är i Östersund.
Herr talman! Skatten infördes för att dämpa den överhettning som har rått och råder på byggsektorn inom vissa delar av landet. Självfallet skall vi vara beredda att ändra på skatten eller ta bort den i de delar där förhållandena har förändrats. Vi har nu visat att vi är beredda att göra detta i Göteborg och Nynäshamn. Man skall naturligtvis rätta till sådant så fort det går. Det är avsikten bakom förslaget.

Herr talman! Håkan Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag vidtagit med anledning av att två löntagarfondsstyrelser köpt aktier i ett investmentbolag som huvudsakligen avser att köpa utländska aktier. I regeringens skrivelse 1989/90:137 med en redovisning av allmänna pensionsfondens verksamhet 1989 har regeringen för riksdagen redovisat bl.a. riksrevisionsverkets granskning av fjärde och femte fondstyrelsernas samt löntagarfondsstyrelsernas förvaltning av medel. RRVs bedömning i den aktuella frågan är att placeringar i ett svenskt investmentbolag, som till huvuddel avser att investera i utländska aktier, inte är förenliga med bestämmelserna i lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden eller dess förarbeten. RRV uttalar bl.a. därför att det är av vikt att en översyn sker av placeringsbestämmelserna, så att reglerna blir så entydiga som möjligt. Mot bakgrund av bl.a. det av RRV påpekade behovet av en översyn av placeringsbestämmelserna uttalade föredraganden att han hade för avsikt att föreslå en teknisk översyn av samtliga fondstyrelsers placeringsbestämmelser samt att han avsåg att återkomma till regeringen i dessa frågor. En teknisk översyn har därefter påbörjats inom regeringskansliet. Översynen beräknas vara klar kring årsskiftet 1990--1991. Efter sedvanlig beredning räknar jag med att kunna lämna ett förslag rörande placeringsbestämmelserna till regeringen under våren 1991.
Herr talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Den här frågan har RRV och utskottet behandlat både 1989 och i år, och nog dessförinnan också. Anledningen till att jag tar upp frågan är naturligtvis att det är otillfredsställande att placeringsreglerna för bl.a. löntagarfonderna i detta avseende är oklara i så måtto att löntagarfonderna tolkar reglerna helt olika. Jag vill därför göra statsrådet uppmärksam på att det är olika syn från finansens och utskottets sida. Finansministern sade i sin skrivelse till riksdagen i våras: ''Det är av vikt att placeringsreglerna inte lägger oönskade hinder i vägen för fondstyrelsens verksamhet.''

Herr talman! Det rör sig om två helt skilda saker. Vad jag har anledning att uppehålla mig vid i dag är den begränsade frågan om en teknisk översyn av löntagarfondernas placeringsreglemente. Vi har startat översynen med anledning av RRVs bedömning och de skrivningar som återfinns i utskottets betänkande från i våras. Jag tror att vi kan vara överens om att placeringsreglerna är oklara, möjligen beroende på att utvecklingen på kapitalmarknaden nu är så snabb att det redan av den anledningen är nödvändigt att se över placeringsreglementet i syfte att få både klarare och modernare bestämmelser. Jag föreställer mig inte att det här leder till några större och omvälvande förändringar utan till preciseringar och moderniseringar. Beträffande det senare anser jag att man särskilt bör beakta den omständigheten att frågan om vad som är svenskt och vad som är utländskt blir alltmera flytande på den moderna kapitalmarknaden. Vi har ju många företag som är verksamma såväl i Sverige som i utlandet. Vi har aktiefonder, investmentbolag och andra placerare som placerar både i svenska och i utländska tillgångar. När reglementet skrevs tror jag inte att den omständigheten var lika tydlig som i dag och den återspeglas därför inte i reglementet. Nu finns det anledning att se över detta, bl.a. för att med tanke på framtiden undanröja missförstånd och oklarheter. Det är det som är avsikten med den här begränsade tekniska översynen.
Herr talman! Jag tror att vi kan vara överens om att dagens reglemente är otillfredsställande, eftersom det tolkas så olika. Jag förstår också att de som i dag arbetar på kapitalmarknaden misströstar, t.ex. direktörerna i löntagarfonderna, när de ser hur dålig utvecklingen har varit på den svenska aktiemarknaden. Det som är värt att notera i denna debatt är trots allt att när nu löntagarfonderna gör det här rasar något av fundamentet. Utvecklingen har här gått ifrån löntagarfonderna, och det gäller nog också i andra avseenden. Argumentet, att löntagarfonderna skall vara en stabil kapitalplacerare och kunna lösa konflikten mellan den solidariska lönepolitiken och överbryggningen när det gäller vinsterna i företagen, känns litet malplacerat. Jag hoppas att den den här frågestunden inte får någon att misstolka min grundläggande inställning till löntagarfonderna. Men jag tycker att det är värt att beakta det som nu har framhållits.
Herr talman! Jag tänker inte gå in på den debatten vid detta tillfälle utan vill bara konstatera att det borde vara ett allmänt intresse att placeringsreglerna är klara, entydiga och moderna, anpassade till kapitalmarknaden som den ser ut i dag. Jag utgår ifrån att vi när ett förslag kan läggas fram, och det bör bli våren 1991, kan komma fram till förnuftiga beslut, så att alla oklarheter på det här området kan undanröjas.

Herr talman! Görel Thurdin och Stig Bertilsson har frågat mig vad jag vill göra för att lindra likviditetseffekterna för de enskilda näringsidkare som övergår från brutet räkenskapsår till kalenderår som räkenskapsår. I det nya skattesystemet är huvudregeln att enskilda näringsidkare skall ha kalenderår som räkenskapsår. Brutna räkenskapsår, som börjar före den 1 juli 1990, skall avkortas så att de slutar den 31 december 1990. Brutna räkenskapsår, som börjar den 1 juli 1990 eller senare, skall antingen avkortas så att de slutar den 31 december 1990 eller förlängas så att de slutar den 31 december 1991. Näringsidkare med den 30 april som bokslutsdag skall alltså till ledning för 1991 års taxering redovisa såväl inkomst för räkenskapsåret den 1 maj 1989-- maj--31 december 1990. Uppbördsreglerna tillämpas så att preliminär B-skatt ett uppbördsår debiteras för det räkenskapsår då bokslutsdagen infaller. Preliminär B-skatt som debiterats för innevarande uppbördsår avser därför i regel endast det räkenskapsår som avslutats den 30 april 1990. maj--31 december 1990 i många fall kommer att betalas utan att någon preliminär inbetalning av skatt har gjorts. Man kan något förenklat säga att näringsidkare med bokslut den 30 april som går över till kalenderår haft en åttamånaders skattekredit och att denna skattekredit nu förfaller till betalning. Det är ofrånkomligt att den beslutade övergången från brutet räkenskapsår till kalenderår medför en tillfällig likviditetspåfrestning. Inom finansdepartementet pågår ett arbete med inriktningen att försöka mildra denna effekt. Avsikten är att riksdagen inom kort skall föreläggas förslag i frågan.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Åsbrink för svaret och hoppas att statsrådet har uppmärksammat att jag med min fråga inte har varit ute för att ändra beslutet om övergång till kalenderår. Vid en så omfattande reform som den det nu gäller finns det ju många tekniska problem. Man borde nog ha arbetat med just uppbördsfrågor själv för att förstå detta. När skattereformen genomfördes uppmärksammades ju inte själva övergången tillräckligt. Finansdepartementet har emellertid konstaterat att det finns skäl att se på problemen i samband med likviditetspåfrestningen. Jag håller med om att det är en skattekredit som försvinner, men detsamma gäller ju t.ex. lagernedskrivningar som skett tidigare men där lagerreserver skall lösas upp. Det blir långa övergångsperioder, och större företag har i samband med den här skattereformen kanske bättre möjligheter att klara problemen än mindre företag. Jag lyssnade till debatten i den förra frågan. Det talades om anpassning till kapitalmarknad och institut på området. Det är ju viktigt att man när det gäller näringslivet anpassar reglerna till företagen. Inte minst gäller detta de små företagen som ju tidigare har varit mycket mer skattebelastade än de större. Dessa har ändå haft bättre möjligheter än de mindre att få skattekrediter. Jag tycker att svaret var mycket positivt. Jag antar att förslag läggs fram i samband med andra förslag beträffande skattereformen. Om jag inte blir nöjd med den proposition som väntas får jag väl återkomma.
Herr talman! Sent skall syndaren vakna, heter det. Här ser vi ju ett exempel på att finansdepartementet har tagit den effekt som uppstår för framför allt de företagare som har haft den 30 april som bokslutsdag på allvar. Det är egentligen ingen överraskning att det skulle bli stora bekymmer i samband med omläggningen. Remissinstanserna var ju kritiska, och detta var en av anledningarna till att vi moderater bestämt motsatte oss ändringen. Jag tycker emellertid att det är mycket bra att Erik Åsbrink klart deklarerar att det blir en ändring som skall mildra effekterna. Jag vill understryka att det här är ett mycket allvarligt problem för många små företagare. Sedan frågan uppmärksammats har jag fått många samtal. Det är många som med stor förväntan ser fram mot vad som skall komma. Jag tror inte att man kommer att ändra på beslutet, men jag tror att det vore bra, om man kunde bestämma sig för en längre övergångstid. Då skulle företagarna kunna vara bättre förberedda. Dels är det fråga om likviditetsbekymmer, dels medför omläggningen till förkortning av räkenskapsåret stora bekymmer för en viss kategori företagare. Jag återkommer till detta senare om jag får chansen.
Herr talman! Jag känner mig inte som någon syndare, i varje fall inte i skattereformsammanhang. Det här är en bra skattereform. Vi behöver följa upp den och komplettera den med vissa åtgärder, som vi inte hann med i vårens reformarbete. Det är därför vi har aviserat en proposition till i början av november. Min avsikt är att där föreslå en lösning på de likviditetsproblem som finns. Jag har goda förhoppningar att vi skall finna en bra lösning på de problemen.
Herr talman! Om våra frågor får så här positiva effekter inför den proposition som skall framläggas i november, finns det naturligtvis all anledning att ställa fler frågor angående genomförandet av reformen. Vi kan därför kanske se fram emot en hel del frågestunder.
Herr talman! Det sista vågar jag helt instämma i. När det nu ändå skall framläggas en proposition vill jag peka på en effekt som skatteomläggningen får för de jordbrukare som har ett förkortat räkenskapsår, den 1 maj--31 december. Under den tiden har jordbrukarna, speciellt spannmålsodlarna, mycket stora inkomster. De får emellertid inte tillgodoräkna sig den sämre delen av året, dvs. tiden januari--april, som är en dyster period för jordbrukarna, framför allt för spannmålsodlarna. Det är också en effekt av omläggningen. Jag hoppas att man har möjlighet att beakta detta i den aviserade propositionen.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att kompensera idrotten för de kostnadsökningar skattereformen förorsakat. I propositionen om reformerad inkomst och företagsbeskattning uttalas att skattereformens effekter för folkrörelserna skall följas med särskild uppmärksamhet. Skulle det vid en sådan genomgång visa sig att icke avsedda effekter uppkommer bör enligt propositionen motverkande åtgärder vidtas och dessa bör redovisas senast i budgetpropositionen. Riksdagen har inte haft någon annan mening i frågan. Skattereformen påverkar givetvis folkrörelserna, liksom alla andra delar av samhällslivet. Vissa inslag, bl.a. den breddade mervärdeskatten, kommer onekligen att medföra ökade kostnader för folkrörelserna. Men skattereformen kommer även att ha positiva effekter, bl.a. genom att medborgarna får högre disponibel inkomst och därigenom kan antas vara beredda att t.ex. betala högre medlemsavgifter och inträdesavgifter till olika evenemang. Man måste således se till helhetsbilden när man bedömer utfallet för olika sektorer. Frågan om eventuell kompensation till idrottsrörelsen och andra folkrörelser med anledning av skattereformen bereds inom regeringskansliet, och jag är därför för dagen inte beredd att ytterligare kommentera frågan.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Utgångspunkten för min fråga till finansministern var en undersökning som gjorts av Västergötlands idrottsförbund om hur skatteomläggningen påverkar idrotten. Skatteomläggningen påverkar all ideell verksamhet och alla föreningar, varför frågan är generell. Referatet av den undersökning som Västergötlands idrottsförbund gjort har rubriken: 1 540 idrottsföreningarna i Västergötland kommer skattereformen att medföra en kostnadsökning på drygt 45 miljoner under ett år. För detta får föreningarna inte någon kompensation. Åsbrink säger att föreningarna kan ta ut högre medlemsavgifter och högre inträdesavgifter. Men så enkelt är det ju inte. Sådana höjningar skulle drabba även de många människor som inte alls tjänar någonting på skatteomläggningen utan snarare förlorar på den. De skulle också få betala dessa högre avgifter. Det är tusentals ideellt arbetande människor som kämpar för att få ekonomin att gå ihop. De har det nog krångligt redan i dag utan dessa nya besvär. Till detta kommer ändrade regler för socialavgifter och uppgiftsskyldighet angående idrottspriser. Allt detta krånglar till tillvaron. Jag tror inte att människor tål riktigt hur mycket som helst. ''icke avsedda effekter'', som det står i svaret. Sådana effekter kommer utan tvivel att uppstå.
Herr talman! Påståendet i frågan att de flesta skulle förlora på skattereformen är felaktig. Sanningen är den motsatta: de flesta vinner på skattereformen. Påståendet att de flesta skulle förlora står i strid med alla beräkningar som vi och andra har gjort. Dessa beräkningar visar att det stora flertalet skattebetalare vinner och att skattereformen nästa år medför en ökning av köpkraften med i genomsnitt 2 %. Nästa år kommer inkomstskatten att sänkas, barnbidragen att höjas och en rad andra åtgärder att vidtas, vilket allt sammantaget sätter 70 miljarder kronor i händerna på svenska hushåll. Detta är utgångspunkten när vi diskuterar möjligheterna för idrottsrörelsen och andra att ta mer betalt för sina evenemang. Jag är fullständigt övertygad om att idrottsrörelsen och andra organisationer kommer att anstränga sig för att dra nytta av den köpkraftsökning som skattereformen medför. Vi är också alldeles övertygade om att skattereformen har positiva effekter på svenskt samhälle och svensk ekonomi. Svensk idrott är en del av detta samhälle, och svensk idrott kommer också att kunna dra nytta av skattereformen. De beräkningar som jag har sett hittills, bl.a. denna från Västergötland, om de ofantliga belopp som idrottsrörelsen skulle förlora på reformen har ett mycket svagt underlag. Jag skulle vilja ge det goda rådet att man i detta liksom i andra sammanhang är mycket kritisk när man tar del av den här typen av uppgifter. De har naturligtvis lagts fram för att man skall få maximal utdelning av skattebetalarna i form av höjda bidrag.
Herr talman! Det är klart att vi skall vara kritiska mot de uppgifter som kommer från olika intresseorganisationer. Men vi måste också vara mycket kritiska mot allt vad som sägs av regeringen och finansdepartementet. Ministern säger att alla kommer att tjäna på skatteomläggningen. Det är fråga om en omfördelning av skatterna, och vissa kommer att tjäna på omläggningen, medan andra kommer att förlora på den. Det är möjligt att köpkraften ökar med 2 %, men allt det där man skall köpa kommer säkerligen att stiga med mer än 2 %. Pengarna kommer alltså att räcka till mindre. Många människor jobbar ideellt väldigt hårt för att få verksamheten att gå runt. De gör det av intresse och för att verksamheten skall fungera. Man arbetar inte i första hand för att samla in pengar -- det är inte det väsentliga. Men nu drivs dessa människor till att mer och mer satsa sina krafter på att samla in pengar till verksamheten, eftersom skattemasen vill ha mer och mer och allting blir dyrare och dyrare. Jag skulle vilja veta vad det är för åtgärder Erik Åsbrink tänker föreslå för att kompensera idrotten.
Herr talman! Får jag be Lennart Brunander att lyssna på vad jag säger. Jag sade inte att alla tjänar på skattereformen, utan jag sade att de flesta tjänar på den. Det är ett korrekt påstående till skillnad från det påstående som görs i frågan, att de flesta förlorar på omläggningen. Det påståendet är gripet ur luften, och det står i strid med alla beräkningar som både finansdepartementet och andra har gjort. Vidare ber jag Lennart Brunander att läsa på bättre om de effekter som skattereformen kommer att få. När jag säger att köpkraften kommer att öka med 2 % i ökad köpkraft är vad som blir kvar när allting är betalt. Detta innebär rimligtvis ett ökat utrymme för folk att satsa bl.a. på idrotten, om man så önskar. Till sist än en gång: Låt oss vara väldigt försiktiga med att lova ut stora bidrag till olika intressenter som ställer anspråk på vad ytterst de svenska skattebetalarna skall bidra med. De pengarna kan inte tas ur tomma intet -- de tas från svenska skattebetalare.
Herr talman! Om nu skatteomläggningen får dessa positiva effekter måste väl också de som gör vinster på den, det svenska samhället och staten, ha råd att se till att de som arbetar ideellt för att skapa sysselsättning för ungdomar inte förlorar på omläggningen. De facto förlorar just ideella organisationer ganska mycket på detta, eftersom de bara får ta kostnader och inte har någon inkomstskatt som sänks. De kommer att förlora på omläggningen, oavsett vad som sägs i olika sammanhang. Det är nu viktigt att vi får ett system som gör det möjligt att hjälpa dessa organisationer så att de inte tvingas att gå ned i sin verksamhet på grund av att pengarna inte räcker till. Detta är en belastning för svensk idrott, och jag anser att det är väsentligt att samhället tar sitt ansvar för att utjämna den.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen vill jag meddela att interpellationerna nr 5 av Carl Frick om momsen och kollektivtrafiken och nr 20 av Rune Thorén om momsbefrielse för kollektivtrafik ej kan besvaras inom den föreskrivna tiden på grund av ansträngd arbetssituation. Jag har kommit överens med Carl

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka regionalpolitiska medel regeringen tänker använda för att säkerställa en svensk tunnplåtstillverkning. Frågan har ställts mot bakgrund av pågående utredningsarbete inom SSAB, Svenskt Stål AB, om investering i en galvaniseringslinje för tunnplåt. Det är styrelsen i SSAB som har ansvaret för bolagets investeringar. SSAB är såväl produktionsmässigt som marknadsmässigt väl förankrat i Sverige, varför jag utgår från att en lokalisering i Sverige är grundalternativ i det pågående beredningsarbetet inom bolaget. Frågan om regionalpolitiskt stöd för en sådan investering har över huvud taget inte aktualiserats. Jag vill emellertid nämna att riksdagen i våras fattat beslut om nya riktlinjer för regionalpolitiken. Dessa innebär att Borlänge, där SSABs tunnplåtstillverkning är lokaliserad, inte är inplacerat i stödområde.Regionalpolitiskt stöd kan således normalt inte utgå på denna ort.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag bor i en kommun som råkar ha två stora företag som hamnar på den europeiska marknaden. För inte så länge sedan var det Kvarnsvedens pappersbruk och Stora som gjorde köp där. När SSAB nu skall starta en galvaniseringslinje söker man sig utomlands. Det är detta som är problemet. Intressenterna i den här frågan, de arbetande, är mycket oroliga. Var skall detta statliga företag ta vägen? Som jag ser det har regeringens och riksdagens näringspolitik otydliga mål -- eller rättare, det tydliga målet är marknaden. Då kan det väl tyckas vara ganska bra om industriministern gav i alla fall en liten signal till ägarna om att grundalternativet i det här fallet är Sverige. Men när man tar del av allt som sägs från SSABs sida och deras planering, ser man att det är EG, och då särskilt länderna i norra delen av EG-området, som är huvudalternativet. Det är den signal man ger till regionen, de anställda och facket. Jag frågade vilka regionalpolitiska medel regeringen kan använda, kanske utan att direkt utnyttja det regionalpolitiska stödet. Det är den frågan som en hel region ställer sig. Kan regeringen medverka? Man har kunnat hjälpa Saab, Volvo och andra. Kalla det för näringspolitiskt stöd, skattepolitiskt stöd eller vad som helst, men regeringen måste i varje fall agera för att skapa gynnsamma förutsättningar att behålla en ståltillverkning i Sverige och framför allt en förädling. Med en ökad förädlingsgrad blir konkurrenskraften större och företagen stannar kvar, det har varit fackföreningsrörelsens och arbetarrörelsens uppfattning i hela Sverige. Nu ser vi till vår fasa att det nästan är tvärtom. Ju mer man förädlar, desto mer skall man ut på den europeiska marknaden. Det gör mig orolig.
Herr talman! Det är viktigt att vi får investeringar i Sverige, inte minst i basindustrin. Den viktigaste förutsättningen för detta är att det finns en konkurrenssituation där vi står emot konkurrensen från andra länder. Vi har under senare år haft problem med en kostnadsutveckling som varit mycket snabbare i Sverige än den i våra viktigaste konkurrentländer både i Norden och på kontinenten. Den politik regeringen för inriktas på att försöka komma till rätta med detta grundläggande problem i vår ekonomi som också leder till risk för att investeringar hamnar utomlands. Här behövs det medverkan inte bara från riksdagens sida. I vintras inträffade den situationen att riksdagen inte ville ställa sig bakom de ekonomisk-politiska åtgärder som syftade till att skapa den bättre konkurrenskraften. Här behövs också insatser från arbetsmarknadens parter och över huvud taget från prissättarna inom den svenska industrin och näringslivet för att vi skall kunna få en kostnadsoch prisutveckling som gör att vår industri får en god konkurrenskraft. Det är det absolut viktigaste vi kan göra. De regionalpolitiska medlen skall användas där vi har de största problemen. Det är inte i städerna i Mellansverige utan det är i de inre delarna av Norrland och i vissa andra delar av vårt land.
Herr talman! Denna region kan drabbas mycket hårt om den sista nu kända länken i förädlingskedjan inom stålindustrin bryts av. Det kan bli en katastrof framöver för stålindustrin i regionen. Det som gör mig litet förvånad är att industriministern i sitt svar använder kostnadskrisen som argument och ger på sätt och vis ett erkännande till att bolaget tar oerhört kortsiktiga hänsyn. Man borde ta hänsyn på litet längre sikt. Om jag inte missminner mig talades det ofta inom LO när industriministern var verksam där om ett svenskt uthålligt kapital som kunde ta ansvar. Nu kan tydligen inte ens det svenska kapitalet med 53 % statligt ägande ta ett mer långsiktigt ansvar för kostnadsläget. Det gör mig mycket förvånad att näringspolitiska beslut fattas på den grunden. Detta kan bli förödande. Får man inte den galvaniseringslinjen till Borlänge blir frågan vad nästa investeringsled inom svensk stålindustri blir. Då kan den investering som redan gjorts med skattebetalarnas pengar vara ödelagd.

Herr talman! Sven-Olof Petersson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag ämnar vidta så att den av riksdagen beslutade satsningen i Blekinge ger Saab-Scania informerade mig förra måndagen om att varken Saab Automobile eller Saab-Scania för närvarande anser det möjligt att etablera en ny produktionsanläggning i Karlskrona enligt det avtal med staten som träffades i november 1989 om flygplansprojektet SAAB 2000. Saab-Scania uppger den vikande marknadsutvecklingen som orsak till att beslutet uppskjuts. Scania avser jag att ta upp överläggningar med företaget om den uppkomna situationen. Jag kommer också att dessförinnan överlägga med länsstyrelsen i Blekinge och med Karlskrona kommun.

Herr talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att kunna besvara Anledningen är att Martin Olsson är förhindrad att ta emot svaret vid det planerade tillfället. Jag har kommit överens med Martin Olsson om att interpellationen skall besvaras fredagen den 9 Jag vill dessutom meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att kunna besvara Lennart Brunanders interpellation om textilindustrins överlevnad. Anledningen är att Lennart Brunander är förhindrad att ta emot svaret vid det planerade tillfället. Jag har kommit överens med Lennart Brunander om att interpellationen skall besvaras fredagen den 9 november.

Herr talman! Berith Eriksson har frågat om jag kan tänka mig att införa ett rabattsystem för p-piller. Frågan ställs mot bakgrund av att tonårsaborterna fortsätter att öka. Berith Eriksson framhåller att det på ungdomsmottagningen i Gävle bedrivits en försöksverksamhet i ett år med subventionerade ppiller, och att antalet aborter där under första halvåret i år minskade med 30 %. Inledningsvis får jag erinra att p-piller omfattas av reglerna för prisnedsättningen på läkemedel, vilket innebär att den enskildes kostnad för 90 dagars förbrukning uppgår till högst 75 kr., dvs. 300 kr. för ett år. Berith Eriksson förordar en rabattering av ppiller som innebär att kostnaden 75 kr. skall gälla för ett helt års förbrukning. I sitt nyligen framlagda abortförebyggande program tar socialstyrelsen upp frågan om en nedgång i användningen av p-piller påverkar antalet legala aborter. Socialstyrelsen har utifrån vissa antaganden och tillgänglig statistik gjort en kalkyl som visar att en omfattande nedgång i ppilleranvändningen skulle kunna förklara en inte obetydlig del av abortökningen under senare år. Socialstyrelsen gör dock den bedömningen att det krävs betydligt mera ingående analyser för att några säkra slutsatser skall kunna dras. Eftersom det inte finns några undersökningar om hur mycket priset kan påverka användandet av p-piller i tonårsgruppen föreslås i programmet att en allmän studie om ungdomars känslighet för prissättningen av olika varor, däribland olika preventivmedel, skall genomföras. I rapporten framhålls också att det finns andra sätt att minska tonårsaborterna. En ökad satsning på rådgivning och det allmänna omhändertagandet av denna grupp i abortförebyggande syfte är de kanske viktigaste åtgärderna. Jag delar socialstyrelsens bedömning att de abortförebyggande insatserna just nu är de mest angelägna och att frågan om att eventuellt utöka rabatteringen av p-piller för ungdomar behöver utredas ytterligare. Om den föreslagna undersökningen visar att ungdomar är mycket känsliga för priset på p-piller är jag således beredd att diskutera en ändring av rabatteringsreglerna för denna grupp.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Den här undersökningen i Gävle har ju inte pågått så länge. Men det som var intressant med den var dels att man inte gjorde någon annan förändring än att rabattera p-pillren, dels att man nu kan se att under samma tidsperiod fanns det en ökning i alla andra kommuner i länet, i Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs och Sandviken. Det är alltså bara i Gävle, där den här försöksverksamheten bedrevs, som man kan se en minskning. Det är ett faktum att andra preventivmedel är gratis när ungdomar går till ungdomsmottagningen. Det är bara p-pillren som kostar pengar. På ungdomsmottagningen i Gävle vill man nu få fortsätta den här försöksverksamheten under ett år till. De säger också att underlaget är för litet för att dra några långtgående slutsatser. Jag hoppas att de får fortsätta med sin undersökning och jag är glad över socialministerns svar att hon kan tänka sig att gå med på en rabattering av p-piller om det visar sig att ungdomar är känsliga för priset.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av nyligen presenterade uppgifter avseende nya aidsfall, som utvisar att antalet heterosexuellt nysmittade dominerar i dag. Sten Andersson menar att det är allvarligt att ansvariga myndigheter inte informerar om att det i huvudsak är fråga om människor från s.k. högriskområden och om svenskar som smittats på utlandsresan. Ett viktigt led i bekämpningen av epidemisk smitta i Sverige är rapporteringen av inträffade fall av anmälningspliktiga sjukdomar till statens bakteriologiska laboratorium enligt smittskyddslagen. Infektion av HIV -- som kan leda till aids -- är en samhällsfarlig sjukdom som är anmälningspliktig. Enligt SBLs redovisning uppgick det totala antalet kliniskt anmälda HIV 2 575. Av dessa var 1 962 svenskar och 613 av utländsk härkomst. Av de 518 personer som troligen smittats heterosexuellt kom 270 personer från områden i världen som är särskilt hårt drabbade av HIV-epidemin. Många utländska medborgare testar sig emellertid i Sverige och reser sedan ut ur landet igen, vilket förrycker statistiken i viss mån. Socialstyrelsen ger ut en hel del informationsmaterial. Bl.a. har styrelsen i tidskriften HIV-aktuellt i juni i år redovisat hur man genom information och utbildningsinsatser försöker förebygga HIV-smitta bland invandrare och flyktingar i Sverige. Styrelsen bedriver tillsammans med statens invandrarverk en omfattande utbildningsverksamhet på flyktingförläggningarna bl.a. om HIV/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar. I somras genomförde aidsdelegationen tillsammans med socialstyrelsen, RFSU och RFSL en stor satsning på information till turister inom och utom Sverige. Omkring hälften av de svenska medborgare som smittats heterosexuellt av HIV anser att det måste ha skett under utlandsresa. Det är självfallet mycket viktigt att informera om riskerna vid oförsiktighet i fråga om sexuella kontakter utomlands men också om smittrisken inom Sverige. Jag anser att det bästa medlet mot spridningen av HIV-smittan är en korrekt och saklig information om den risk som HIV/aids utgör och hur man skyddar sig. Sådan ges bl.a. genom de informationsaktiviteter som bedrivs i aidsdelegationens regi. Något fördöljande av sanningen om varifrån den ökande HIV infektionen kommer sker inte. En annan sak är att informationen naturligtvis bör utformas så att den inte skall kunna ge näring åt invandrarfientlighet. Det finns människor med riskbeteende och det finns områden i världen med hög frekvens av HIV/aids. Men några etniska riskgrupper finns inte. Invandrare och flyktingar utgör inte någon speciell riskgrupp för spridning av HIV till svenskar, även om det bland dem likaväl som bland den övriga befolkningen finns människor med riskbeteende. Jag har nyss gett klarsignal till en ny allmän informationskampanj under tiden den 5 november en särskild kampanjtidning kommer frågan om den heterosexuella smittspridningen utomlands och HIV-situationen bland flyktingar och asylsökande att tas upp till diskussion.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret som var omfångsrikt och upplysande. Jag har ett par ytterligare frågor som jag vill ställa till statsrådet. På s. 2 i svaret står det att tidskriften HIV-aktuellt i juni i år har redovisat hur man med information och utbildningsinsatser försöker förebygga HIV Hur bedömer statsrådet att man har lyckats med den här verksamheten? Vi är alla överens om att detta med HIV och aids är ytterst allvarligt. Det finns i dag ingen bot för denna beklagliga sjukdom. Man kan givetvis inte heller agera på ett sådant sätt att det ger näring åt någon form av invandrarfientlighet. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet: Är statsrådet, för att slippa debatten om invandrar och flyktinggrupper, beredd att medverka till att alla som söker asyl blir testade vid ansökningstillfället huruvida de är smittade av HIV eller har aids?
Herr talman! Som svar på den första frågan om jag gör bedömningen att man har nått framgång kan jag säga att med de informationer vi har och med de möjligheter vi har att ge information tror jag att man har rönt ganska stor framgång. Men det är klart att det finns sådana begränsningar som att det rör sig om olika språkgrupper och att det är mycket som vi skall informera om när det gäller det svenska samhället. Jag tror dock att information och kunskap har stor betydelse. Vi har också den erfarenheten att det förhåller sig så. I frågan står det att Sten Andersson är upprörd över att de siffror som man kan läsa om i tidningen inte har tagits på allvar av myndigheterna. Jag vill påstå att jag är något förvånad över Sten Anderssons upprördhet, eftersom det just är de ansvariga myndigheterna som har publicerat dessa siffror. Artiklarna grundar sig på mycket noggrann information som bl.a. SBL har tagit fram. När det gäller frågan om övrig information blir det kanske alltför omfattande att gå igenom hela denna informationstidning. Jag påstår dock att just denna tidning som nu kommer berör de grupper och de frågor som Sten Andersson tar upp på ett mycket seriöst och sakligt sätt. Detta kan mycket framgångsrikt bidra till att öka våra egna kunskaper och kunskaperna hos invandrare och flyktingar. Beträffande testning pågår nu ett arbete där man på socialdepartementet, på invandrarverket och på arbetsmarknadsdepartementet gemensamt diskuterar dessa frågor. Vi bör se till att följa de internationella reglerna i detta sammanhang.
Herr talman! Huruvida jag är upprörd eller ej är väl ganska ointressant. Orsaken till att jag ställde den här frågan var ett inslag i en nyhetssändning i radio, där en journalist fick pressa fram information från -- om jag minns rätt -- aidsdelegationens sekreterare. Såväl jag som många andra, framför allt en del journalister, fick uppfattningen att man hade större intresse av att dölja var smitthärdarna finns än att försöka medverka till att förhindra spridning av aids och
Herr talman! Jag känner inte till det radioinslag som Sten Andersson har lyssnat till, men jag vill med bestämdhet avvisa påståendet att det skulle finnas någon som helst anledning att dölja någon information. Det är viktigt att den information som lämnas är korrekt och saklig, och det är ytterst angeläget att understryka att det inte finns några etniska riskgrupper. Det finns människor med riskbeteenden och det finns områden som är högepidemiska områden. Men det finns absolut inga etniska riskgrupper. Det är mycket väsentligt att detta blir ordentligt klarlagt och att man inte sprider desinformation i just den här frågan.

Herr talman! Isa Halvarsson har frågat om regeringen avser att lägga fram en proposition om en sådan förändring av tandvårdsförsäkringen som riksförsäkringsverket på uppdrag av regeringen lagt fram. Enligt Isa Halvarsson skulle kostnaden för att införa ett baspaket för alla vuxna leda till att patienter med stort behandlingsbehov får ett sämre försäkringsskydd och ökade kostnader. Regeringen gav i början av detta år riksförsäkringsverket i uppdrag att utarbeta ett detaljerat förslag till en ändrad tandvårdstaxa enligt vissa riktlinjer. Det gällde bl.a. utformningen av ersättning för regelbundna besök för bastandvård för alla försäkrade. Ett sådant baspaket skulle omfatta undersökning, röntgen och förebyggande åtgärder samt ett av vårdgivaren ifyllt undersökningsformulär angående tandstatus. För detta skulle patienten betala en fast låg avgift. Som ett lämpligt tidsintervall mellan dessa bastandsvårdsbesök angavs 18 månader, eventuellt något kortare om det fanns odontologiska skäl och ekonomiska förutsättningar för det. Det angavs också att om de av riksförsäkringsverket föreslagna ändringarna i tandvårdstaxan beräknades leda till en utgiftsökning för tandvårdsförsäkringen borde denna uppvägas av motsvarande utgiftsminskning på annat område inom taxan. I det förslag till ändringar i tandvårdstaxan som riksförsäkringsverket redovisade till regeringen i slutet av förra månaden anges att ett införande av bastandvård för hela den vuxna befolkningen innebär en kostnadsökning för tandvårdsförsäkringen i storleksordningen 500-- 700 milj.kr. per år under förutsättning att den andel av befolkningen som söker tandvård förblir oförändrad. Enligt verkets mening bör en sådan förändring inte genomföras om finansieringen skall ske genom försämrad försäkringsersättning för övrig tandvård. I stället föreslår verket att ett baspaket erbjuds dem som nyligen lämnat den regelbundna barn och ungdomstandvården. Kostnaden för ett sådant begränsat baspaket torde enligt verket kunna finansieras genom några begränsade förändringar i ersättningssystemet. Riksförsäkringsverkets förslag har just börjat beredas inom socialdepartementet. Med anledning härav är det ännu för tidigt att uttala sig om förslaget kommer att läggas till grund för en proposition.
Herr talman! Tack så mycket för svaret. Jag tycker också att det skulle vara mycket olyckligt om man skulle införa det skisserade baspaketet för alla. Förslaget är fyllt av mycket byråkrati, kontroll och ransonering. God tandhälsa åstadkommer man inte genom formulär och byråkrati utan genom personlig påverkan, inte minst genom att man handleder patienterna i träning. Det krävs individuella åtgärder och inte stereotypa kallelser med arton månaders intervall. Socialstyrelsens grupp har sagt att ur odontologisk synpunkt kan man inte påstå att det finns något lämpligt revisionsintervall, utan det får man lov att titta på för varje patient för sig. Människor är så olika. Det är mycket viktigt att kallelsesystemen i så fall verkligen inryms i det fungerande system som nu finns hos tandläkarna. Riksförsäkringsverket påpekar att om man skulle finansiera detta inom ramen för oförändrad försäkring, skulle det oundvikligen drabba dem som har dålig tandhälsa. Om 20--29-åringar skall omfattas av ett sådant paket kan man ifrågasätta, eftersom de utgör en grupp som redan har god tandhälsa. Den gruppen är också köpstark i sig. Jag tycker att de ransoneringssystem som man har föreslagit för att försämra försäkringen är mycket illavarslande och leder till att svensk tandvård får en försämrad utveckling. Jag tänker mycket på utformningen av proteser.
Herr talman! De synpunkter som Isa Halvarsson anför har också förts fram vid en överläggning som jag har haft med Tandläkarförbundet. Jag har också haft en del kontakter med olika representanter för landstingen ute i landet. Man kan säga att liknande synpunkter förts fram från olika håll. I den beredning som nu pågår tar vi hänsyn till den kritik som bl.a. Isa Halvarsson för fram här, men som också delas av en del andra. I detta sammanhang kan jag nämna att det finns intresse från ett antal håll ute i landet att genomföra försöksverksamhet med en något annan utgångspunkt men där syftet är detsamma, dvs. att skapa en bra bastandvård för förebyggande tandhälsoarbete.
Herr talman! Tack så mycket för det svaret också. Socialministern har ett vackert leende. Man säger att ett vackert leende tyder på att man har förmåga till framgång. Det finns i detta förslag en sak som jag inte tror kan ge så stora besparingar. Det står att missfärgade tänder inte skall ersättas av tandvårdsförsäkringen. Jag tror inte att det är något vidare för en människa att ha en blåsvart framtand.
Herr talman! Huruvida leendet är vackert eller inte kan diskuteras. Man kanske kan tillskriva det en bra tandläkare.

Herr talman! Marianne Löfstedt har frågat mig på vilket sätt finansieringen av kostnaden för ersättning till markägarna för utvidgning av februari 1990 åt länsstyrelsen i Västerbottens län att utvidga Blaikfjällets naturreservat. I Det är en uppgift för länsstyrelsen att på statens vägnar förhandla med markägare och andra sakägare som gör anspråk på ersättning enligt naturvårdslagen. Ersättningen betalas från naturvårdsverkets anslag B 3 Investeringar inom miljöområdet.
Herr talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Jag får också beklaga att det hade ramlat bort tre nollor. Det handlar således om 100--200 Trots en bred lokal enighet om storleken på det tilltänkta Blaikfjällsreservatet i Vilhelmina och Dorotea kommuner, omfattar regeringens beslut en tre gånger så stor areal. Det drabbar 121 markägare och därmed befolkningen mycket hårt. Även när det gäller Mattanbergets reservat i Storumans kommun råder en total lokal enighet om att detta inte bör ske. De drabbade markägarna vill inte bära kostnaderna för statens miljövårdspolitik, vilket skulle bli fallet om reservatet bildas. Det bör också påpekas att många markägare har sparat särskilt skyddsvärda områden utan statligt tvång, både på Blaikfjället och på Mattanberget. En reservatsbildning av denna storlek ökar med nödvändighet trycket på andra marker. Slutsatsen blir att en reservatsbildning kan medföra en sämre miljö sett i ett större perspektiv. Jag undrar också hur naturvårdsverket skall kunna klara den stora ersättning som det kommer att handla om.
Herr talman! Jag förstod att det saknades tre nollor. Däremot är den siffra som Marianne Löfstedt uppger omtvistad. Av många skäl vore det helt fel av mig att uttala mig om huruvida den är korrekt eller inte. Det viktiga är att länsstyrelsen nu har att föra statens talan när det gäller att markägarna skall få skälig ersättning för intrånget i deras nyttjanderätt. Länsstyrelsen får lita till de anslag som naturvårdsverket har för detta ändamål. Regeringens beslut följde naturvårdsverkets rekommendation. Naturvårdsverket är den myndighet som skall göra prioriteringar inom ramen för det anslag det har till sitt förfogande och som för övrigt för ett par år sedan höjdes mycket kraftigt från
Herr talman! Sist men inte minst vill jag påpeka att en hel bygd kan drabbas och slås ut därför att man drar undan möjligheten till arbetstillfällen. I en glesbygd såsom den i inlandet i Västerbotten finns det inte så många arbetstillfällen. Skogen är en basnäring. Vi är rädda att detta i en förlängning kommer att leda till att staten snart får tillskjuta medel på det sociala området.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig vilka åtgärder jag överväger att vidta för att öka antalet eftermonterade avgasrenare. kr. till den som i efterhand installerar sådan utrustning på sin bensindrivna personbil, som minskar utsläppen av kväveoxider, kolväten och koloxid var för sig med minst 40 %. Det är främst eftermontering av katalysatorer som är aktuell, men bidraget är enbart beroende av reningseffekten och inte av vilken utrustning som används. Katalysatorer kan bara eftermonteras på bilar som kan köras på blyfri bensin. Det finns uppskattningsvis 500 000 bilar av 1985 års modell eller nyare på vilka det är möjligt att eftermontera katalysatorer. Den totala kostnaden för att förse samtliga dessa bilar med katalysatorer i efterhand uppskattades år 1989 till ungefär 2,5 miljarder kronor. Sett över bilarnas återstående livslängd är potentialen för minskade utsläpp 40 000 ton kväveoxider. Kostnaden för att reducera ett kilo kväveoxider blir mellan 50 och 160 kr. beroende på bilarnas återstående livslängd. Trafiken är ett av dagens allvarligaste miljöproblem. Framför allt vägtrafiken släpper ut miljö och hälsofarliga föroreningar i betydande mängder. Åtgärder som kan reducera utsläppen bör därför noga beaktas. Regeringen analyserar just nu förslag som inkommit från myndigheter och utredningar inom trafikområdet. Riksdagen kommer senare att få ta ställning till dessa förslag.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. I förra numret av tidningen Vi bilägare redovisade en representant för svensk bilprovning att bara ungefär 300 bilar hade blivit utrustade med avgasrening av det slag som ministern har redogjort för. Det är en ganska häpnadsväckande låg siffra. Om man skall tala om en stimulansåtgärd för att uppnå någonting, är det alldeles uppenbart att informationen har varit för dålig och det ekonomiska bidraget för lågt för att man skall få någon verklig effekt. Flera av de stora bilmärkena har genom sina försäljare ganska förmånliga villkor för eftermontering av katalysatorer. Tillsammans med rabatten på 1 000 kr. från samhället blir det trots allt en ganska blygsam kostnad för den enskilde bilägaren. Om man jämför vad bilägare kan betala på marknaden för att förse bilen med lättmetallfälgar och annan kromglans, kan man undra vilka funderingar bilägaren har som leder till sådana rangordningar. Jag undrar hur vi skall bära oss åt för att ändra attityden så att det bidrar till en minskning av miljöfarliga utsläpp. Den sista delen av ministerns svar, som handlar om att regeringen just nu analyserar förslag som inkommit från myndigheter och utredningar, gör mig nyfiken. Vilka åtgärder kommer det att bli fråga om, och när kommer riksdagen att få ta ställning till förslagen?
Herr talman! Får jag först ge en upplysning. Vi har kontrollerat de aktuella siffrorna när det gäller hur många katalysatorer som har eftermonterats. Antalet uppgår nu till 950 och inte 300. Vi har fått denna uppgift från samma källa som Jan Jennehag hänvisar till. 950 är ju i och för sig inte heller många. Men det är ingen hemlighet att detta var något som riksdagen krävde men som både naturvårdsverket och regeringen var tveksamma till av flera skäl. Vi trodde inte riktigt på effekten av detta. Jag delar Jan Jennehags uppfattning att det handlar om en blygsam kostnad för bilisten och att bilisten hellre borde göra detta än att förse bilen med ytterligare glänsande symboler. För samhället är det emellertid inte en kostnadseffektiv åtgärd. Genom den hastighetssänkning som har genomförts på vägarna under det senaste året, har kväveoxidutsläppen minskat med 2 200 ton. Om motsvarande minskning skulle kunna ske genom installation av katalysatorer krävs det att 70 000--75 000 katalysatorer installeras. Det blir en kostnad för samhället på 400 milj.kr., medan kostnaden för hastighetssänkningen är högst obetydlig. Det är naturligtvis sådana överväganden som vi har gjort. Vi prövar nu olika insatser och deras effektivitet. Regeringen planerar att i den miljöpolitiska proposition som skall redovisa nästa steg när det gäller insatser mot luftföroreningar lägga fram förslag baserade på myndigheternas förslag och våra överväganden.
Herr talman! Det var alldeles utmärkt att få höra det. En åtgärd som inte är samhällsekonomiskt kostnadseffektiv och som de enskilda inte vill ha kan man väl nästan överväga att ta bort helt för att i stället inrikta ansträngningarna på annat. Förhoppningsvis får vi förslag om detta framöver.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig om regeringen avser att föreslå några lagändringar för att skärpa reglerna för export av miljöfarligt avfall. Frågan är ställd mot bakgrund av uppgifter om export av miljöfarligt avfall till Polen. I förordningen om miljöfarligt avfall föreskrivs att miljöfarligt avfall får föras ut ur landet endast om det kan styrkas att avfallet slutligt kan tas om hand på ett från hälso och miljösynpunkt godtagbart sätt. Enligt vad jag har inhämtat från statens naturvårdsverk har inga tillstånd om export till Den utförsel av miljöfarligt avfall som det redogörs för i Greenpeacerapporten, ''Poland the waste invasion'', rör sig i så fall om illegal export. Några författningsändringar löser således inte detta problem. Regeringen ser mycket allvarligt på de uppgifter som förs fram i Greenpeacerapporten. Jag har personligen diskuterat frågan med De polska myndigheterna har redan vidtagit åtgärder som syftar till att skärpa importreglerna för miljöfarligt avfall. Nu pågår ett intensivt arbete inom regeringskansliet, naturvårdsverket och kommunerna med att följa upp och genomföra det avfallsprogram som riksdagen godkände i våras. Redan fr.o.m. den 1 januari 1991 kommer kommunerna att ta fram heltäckande avfallsplaner och göra inventeringar av avfallsmängder och avfallsflöden. Inom naturvårdsverket pågår förberedelser för information och råd till kommunerna om planeringsarbetets uppläggning. Avfallsplanerna kommer att väsentligt förbättra samhällets överblick och kontroll över avfallshanteringen och avfallsströmmarna. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning som bl.a. syftar till att förbättra omhändertagandet av miljöfarligt avfall.
Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag tycker att det är mycket positivt att ministern så snabbt har tagit upp frågan med Polens miljöminister. Det är toppen. Men jag tycker att det som sägs i svaret om att inga tillstånd för export just Polen har beviljats inte räcker. Jag visste faktiskt inte om det när jag ställde frågan, och jag hade inte heller kontrollerat det. Men det är intressant att få veta. Det kan ju ändå krävas ändring i lagtexter eller i några föreskrifter. Men det är väl framför allt i förordningen som detta behandlas. Tillsynsreglerna finns nämligen med där. Och det är ju enligt dessa som det kan krävas en bättre tillsyn. Det kanske helt enkelt är det som inte fungerar. Jag undrar därför om regeringen funderar på att göra något åt själva tillsynsbestämmelserna? Man kan ju inte bara strunta i en sådan fråga när man ser att stora mängder avfall exporteras illegalt. Kan det vara ett problem att det är fråga om brott mot två lagar, dels brott mot lagen om kemiska produkter, dels brott mot lagen om straff för varusmuggling? Där finns det en oklarhet som kan göra att tillsynen inte fungerar. Eller kan det bero på att tillsynsansvaret hos länsstyrelse och kommuner är oklart? Jag anser att förordningen till lagen om kemiska produkter är mycket dunkel på denna punkt. Vi har nyligen i vår riksdagsgrupp gjort en enkät som vi har skickat till 100 olika kommuner för att ta reda på litet grand om hur lagen om kemiska produkter fungerar i praktiken. Det har då framkommit att kommunerna ser det som ett stort problem att ansvarsfördelningen är oklar. Jag undrar om regeringen funderar på att göra några ändringar i tillsynsbestämmelserna för att klara ut denna fråga?
Herr talman! Det pågår som Åsa Domeij väl vet ett omfattande arbete först och främst för att få en bättre samordning och skärpning av våra lagar. Och i de beslut som vår partikongress nyligen fattade står det att lagarna skall skärpas och samordnas i en miljöpark just i syfte att man skall klara ut dessa frågor. När det gäller frågan om miljöfarligt avfall pågår det ett särskilt arbete, bl.a. i den utredning som Slutligen vill jag säga att om, vilket man ännu inte har kunnat leda i bevis, expert till Polen av miljöfarligt avfall skulle ha förekommit, är det fråga om en illegal utförsel som är att betrakta som varusmuggling. Straffet för varusmuggling är böter eller fängelse i högst två år. Grov varusmuggling kan ge fängelse i sex månader till sex år. Det här är alltså ett fall för polisen och åklagarmyndigheten att klara ut.
Herr talman! Jag uppfattar ministerns svar på det sättet att om det är sant att det har skett så omfattande illegal utförsel av miljöfarligt avfall bör tillsynsbestämmelserna skärpas på något sätt och att ministern också är positiv till att något görs åt saken i miljöskyddskommittén där jag själv sitter med. Detta arbete känner jag därför väl till. Jag har också helt nyligen fått uppgifter från Greenpeace i Spanien om att man faktiskt har fått tillstånd att föra ut kvicksilverhaltigt material till Polen och att det avfallet inte har kunnat tas om hand på ett bra sätt i Polen. Jag undrar om detta är något som miljöministern känner till och om hon har tittat på detta.
Herr talman! Inför det här svaret har jag kontrollerat uppgifterna om Polen. Och som jag anförde i svaret har naturvårdsverket sagt att det icke har givits några tillstånd till export till Polen. Vi har blickarna riktade på hela detta stora problemkomplex, den internationella hanteringen av miljöfarligt avfall. Vi har aktivt verkat för Baselkonventionen, som vi för övrigt inte tycker är tillräckligt långtgående bl.a. när det gäller kontrollmöjligheter. Vi verkar på olika sätt internationellt i dessa sammanhang sedan lång tid tillbaka och har tagit en rad internationella initiativ. Vi tror inte att det räcker med bara den nationella lagstiftningen, utan vi måste få en striktare internationell regim på det här området.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt bra att regeringen tar upp en skärpning av Baselkonventionen, för det behövs verkligen. Jag undrar ändå om ni i regeringen ser positivt på att vi i miljöskyddskommittén försöker skärpa tillsynsbestämmelserna när det gäller export av miljöfarligt avfall. Att det är svårt att konmmentera frågan om Spanien förstår jag mycket väl. Jag tänker undersöka frågan litet närmare, för det går inte att svara på en fråga om man inte har vetat om den i förväg. Jag skall som sagt undersöka om det är så att tillstånd verkligen har givits, och sedan kan jag ta upp det i en ny frågedebatt.
Herr talman! Det följer av direktiven att kommittén har det uppdraget.
Herr talman! Då tackar jag så mycket för det klargörandet. Vi skall i kommittén göra vad vi kan för att skärpa tillsynsbestämmelserna när det gäller export av miljöfarligt avfall.

Herr talman! Karl-Erik Persson har ställt en interpellation till mig om glasbruket i Hammar. På grund av svårigheter att bereda plats för svaret i denna kammare vid den föreslagna tidpunkten, dvs. fredagen den 26 oktober denna vecka, kan jag inte besvara interpellationen inom den föreskrivna tiden. Jag avser därför att besvara den vid ett senare tillfälle, nämligen den 16 november.

Ärade kammarledamöter! Före dagens plenum vill jag påminna om att det i dag är FN-dagen. Det är i dag 45 år sedan FNs generalförsamling första gången möttes. Vi hyllar FN för dess betydelse och insatser. Till FN och dess olika organ knyter vi svenskar och de flesta av jordens folk stora förhoppningar inför framtiden. Det skall inte förnekas att världsorganisationen under sin existens många gånger haft svårt att leva upp till de förväntningar som fanns vid organisationens tillkomst. Men dessa svårigheter har inte sin grund i organisationen som sådan, utan har berott på bristande stöd från FNs medlemsstater. Under detta år har FNs viktiga roll och uppgifter mer än någonsin framträtt i den svåra krisen i Mellersta Östern. Alla hoppas vi att organisationen med aktivt stöd av sina medlemsstater med fredliga medel skall kunna lösa denna kris. I detta sammanhang vill jag också påminna om våra landsmän som mot sin vilja hålls kvar i Irak.

Herr talman! Jämställdhet kan man tala väldigt mycket om, och vi är ju i det här huset och i den här kammaren inte främmande för detta. Men det är också viktigt att jämställdheten tar sig praktiska uttryck, att den omsätts i praktiskt handling. Just genom praktisk handling skapar man goda förebilder, och ingenting är så värdefullt som goda förebilder. Jämställdhetsarbete och synen på jämställdhet är inte något undantag härvidlag. Det brukar i olika sammanhang heta att det kan vara bra att också något redovisa sina egna värderingar, och det är kanske på sin plats inte minst i ett sådant här ämne. Herr talman! Jag skall säga något om min familjesituation hemma, vid de tillfällen då jag någon gång är på min mantalsskrivningsadress, som inte är Stockholm -- det kan ju vara bra att i tider som dessa göra en viss distinktion i det sammanhanget. Jag vill inte påstå att vi hemma fördelar sysslorna så otroligt jämställt under den tid då riksmötet pågår, men vi försöker efter bästa förmåga. Jag lever i en familj där jag representerar det underrepresenterade könet; jag utgör inte ens 40 % av familjen. Med två döttrar och hustru har jag en levande bild av vad aktivt jämställdhetsarbete innebär på fältet. Vi fördelade i min familj föräldraledigheten på ett ganska konventionellt sätt när barnen var små, och det är de fortfarande. Vi är tacksamma över att slippa klåfingriga pekpinnar från politiker som talar om för oss hur vi skall kvotera föräldraledigheten. Vi tror oss själva kunna klara av den fördelningen. Detta var några synpunkter på den miljö jag lever i och de värderingar jag har. Jag sade tidigare att det är viktigt med goda förebilder. I den del av Sverige som jag kommer från, Värend i Småland, har av urgammal tradition kvinnan ärvt lika. Varför vet inte ens någon professor i historia, men så har det enligt jordeböckerna varit genom århundraden. Kvinnan har alltid, i motsats till vad som har varit fallet i andra delar av Sverige, ärvt lika. Det skapar givetvis en viss tradition. Vi håller kvinnan högt, och det bör man också göra. Det är självfallet viktigt hur föräldrar beter sig. Jämställdhetsarbetet handlar mycket om attityder och värderingar. Det är viktigt för mina två döttrar att ha goda förebilder både inom och utanför hemmet. För min minsta flicka, Karin 8 år, är det en god förebild när Hanna som är 13 år gammal kommer hem och säger att hon blivit ledamot i elevrådets styrelse. Karin frågar då storasystern: Bestämmer du mycket där, Hanna? Ja, svarar Hanna. Då skall jag också vara med i elevrådets styrelse när jag blir större, säger Karin. För ett par veckor sedan hade jag familjen i Stockholm. Vi gav våra flickor tillfället att sitta i pappas riksdagsbänk. Flickorna ställde frågor, och framför allt frågade min minsta flicka Karin: Bestämmer man mycket här? Svaret blev ja, med en viss reservation för vad en enskild ledamot kan bestämma. Men man måste ju ändå visa en god förebild, så jag sade: Det gör vi. Då vill jag också sitta här, sade hon. Det är viktigt att man i stort och i smått på ett tidigt stadium lär barnen, och inte minst flickor, att också de har en given position vid styrelseborden och andra sammanhang där man beslutar både om sin egen situation och om andras. Det är viktigt att klart inse att jämställdhetsarbetet är ett långsiktigt arbete där det gäller att förändra grundläggande attityder och värderingar. När vi i dag debatterar jämställdheten, finns det också anledning att litet fundera över vår egen syn på individens, kvinnans och familjens roll, även visavi andra kulturers synsätt. Utan att peka ut någon speciell kultur i vår omvärld, finns det all anledning att fundera över vilket hot vissa andra kulturer representerar just när det gäller kvinnans roll och position. I tider då gränser öppnas och vi tar intryck från andra kulturer, tror jag det är bra att vi slår fast vad som är okränkta värden hemma i vårt land när det gäller synen på kvinnan som individ och respekten för livet. Herr talman! Det är ingen hemlighet att moderata samlingspartiet hyser en viss misstro mot alltför mycket lagstiftning, reglering och kvotering i fråga om jämställdheten. Det gäller även på många andra samhällslivets områden. Däremot menar vi att det är viktigt att man vidtar förändringar på ett antal områden inom det politiska fältet för att få goda förutsättningar för en bättre jämställdhet. I politikens möjligheter ligger att skapa förutsättningar för någonting, förutsättningar för förändringar. Jag vill peka på några områden, som vi tagit upp i våra reservationer till betänkandet och där vi menar att det är mycket angeläget att det sker förändringar. Låt oss gärna kalla det systemförändringar eller systemskiften. Det är ord som för några år sedan var nästan bannlysta men nu nästan blivit högsta mode alltifrån regeringen via generaldirektörer och ämbetsverk. Alla har egentligen varit för systemförändringar under de gångna åren, fastän man kanske inte har talat så högt om det. Men nu väller en flod av önskemål om systemskiften fram. Vi hälsar det från moderat sida med stor glädje och emotser fredagens presentation av systemförändringar med stort intresse, och det gör även många andra.

Omvänt gäller självfallet motsatsen. Det är i första hand kvinnorna som drabbas av en ekonomi med låg tillväxt, hög inflation och obalanser i övrigt. Det är därför nödvändigt, herr talman, med systemförändringar, som gör att man kan återställa en ekonomi i balans, en ekonomi med god sysselsättning och låg inflation. Det är också viktigt att man bryter de offentliga vård och servicemonopolen. Fler arbetsgivare ger en förutsättning för kvinnor att välja, eftersom 70-- 80 % av de anställda inom de offentliga vård och servicemonopolen är kvinnor. Man påpekar ofta att det relativa löneläget för kvinnor är dåligt. Det finns mycket fog för ett sådant påpekande. Man nämner hur dåliga lönerna är inom t.ex. vård, omsorg och service. Valfriheten, möjligheten att välja att gå till en annan arbetsgivare, blir utomordentligt liten om man som socialdemokraterna envetet, nästan rigid -- Ines Uusmann, utskottsmajoritetens talesman eller kanske taleskvinna -- håller fast vid de offentliga vård och servicemonopolen. När man nästan aldrig ger möjlighet för alternativa arbetsgivare och för alternativa serviceformer att komma fram kommer dessa kvinnor aldrig att få en möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare, något som är naturligt inom industrin. Trivs jag inte i ett företag och tycker att det betalar för litet, går jag till ett annat företag. Den möjligheten ger inte socialdemokraterna kvinnorna. Varför förvägrar ni kvinnorna mångfalden när det gäller att välja mellan olika arbetsgivare inom dessa områden, Ines Uusmann? I realiteten finns det ett yrkesförbud. Kvinnor, unga som gamla, får i praktiken ingen möjlighet att starta företag. Unga kvinnor får för få förebilder när det gäller att starta nya företag på de områden där de är duktiga och professionella. Varför förvägrar ni unga kvinnor den möjligheten, Ines Uusmann? Ingår det i de förväntade systemskiftena att ni skall öppna sådana möjligheter i framtiden? Er rigida syn på de offentliga vård och servicemonopolen håller tillbaka kvinnor och är försvårande för praktiskt jämställdhetsarbete. Herr talman! Kombinationen svag ekonomi och offentliga vård och servicemonopol innebär en fullständigt hopplös situation, inte minst för äldre människor. Det är något slags ödets ironi, eftersom kvinnor har en tendens att bli några år äldre än män. Ända in på ålderdomen förföljer socialdemokraternas rigida syn dessa människor. Det är i dag de många gamla kvinnorna på ålderdomshem, långvårdshem och olika inrättningar -- eller de som står i köer för att komma in där -- som hela tiden drabbas av bristen på valfrihet och mångfald. In i det sista, under de sista åren av sin levnad, drabbas just kvinnorna, Ines Uusmann, av er urusla politik på detta område. Det är ni socialdemokrater som bär ansvaret för att äldre kvinnor, vilka under de sista åren av sin levnad borde kunna få en god vård och omsorg, drabbas av er rigida inställning. Det bör klart slås fast från denna talarstol. Herr talman! Bristen på valfrihet är kvinnornas gissel. Vi har i ett annat sammanhang under förra veckan diskuterat barnomsorgen och den totala oförmågan hos socialdemokraterna att ge valfrihet inom familjepolitiken när det gäller barnomsorg. Det drabbar också kvinnorna. Jag tänker inte ta upp den debatten här. Kunskap är viktigt. Det ger inflytande, insikt och makt. Det är väl känt, och det tror jag inte vi behöver föra en debatt om. Det är därför viktigt att utbildningssystemet fungerar på ett bättre sätt än för närvarande. Moderata samlingspartiets förslag om en bättre skola med kvalitet, mångfald och valfrihet är ett sätt att uppnå detta. Efter att ha sett en lång rad praktiska exempel, inte minst mina egna flickors skolgång, är jag inte främmande för tanken på flickklasser eller flickgrupper i skolan. Det skulle vara mycket intressant att höra om Ines Uusmann har tankar i samma riktning. Jag är övertygad om att det, inte minst på låg och högstadiet, skulle betyda en hel del om man i vissa ämnen under vissa tider införde ett sådant system. Det låter kanske som att litet grand gå tillbaka i tiden, men eftersom flickors och pojkars mognad sker i så olika takt, skulle det vara till väldigt stor nytta för flickorna. En sådan ordning skulle betyda mycket för dem när de går vidare i utbildningssystemet. Herr talman! I ett internationellt perspektiv finns det en sak som är otroligt angelägen, nämligen utbildningen i språk. Där kan jag se någonting löftelserikt, inte minst för flickor. Det är sedan många år tillbaka välkänt att just flickorna när det gäller språksidan definivt har en begåvning som pojkarna kanske långt senare kan förvärva. Genom att ytterligare förbättra språkutbildningen kommer flickor och unga kvinnor att kunna dra stor nytta av den ökade internationalisering som sveper över Europa och över huvud taget över hela världen. Detta ser jag som mycket positivt. Herr talman! Moderata samlingspartiet har i en reservation uttryckt sin uppfattning om hur man ser på det förfaringssätt som departement och ämbetsverk nu tillämpar, nämligen att vid nominering av personer till olika uppdrag begära in namnförslag på en man och en kvinna. Moderata samlingspartiet, liksom andra demokratiska organisationer, förbehåller sig rätten att nominera den person som man anser mest lämpad för uppdraget. Som demokratisk organisation tillämpar vi i moderata samlingspartiet det system som vi vill ha. Inom vår rörelse får vi, om det blir nödvändigt, ta strid om vilken person som är mest lämpad. Det ankommer inte på utomstående att lägga sig i den nomineringsprocessen. Detta har vi, herr talman, velat markera genom vårt yttrande. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 10.

Herr talman! Det är dags för en ny jämställdhetsoffensiv i Sverige. Jämställdhet är inte ett visst samhällstillstånd som en gång för alla kan uppnås, utan snarare en strävan som måste hållas levande under yttre skiftande förhållanden. Under de senaste åren har födelsetalen ökat kraftigt i Sverige. Det blir fler barn och fler föräldrar som sannolikt inte kommer att låta sig nöja med dagens brister i barnomsorgen eller med de begränsade möjligheter att förena föräldraskap med arbetsliv som hittills existerat. Det avgörande i en ny offensiv för jämställdhet måste vara att göra jämställdheten till en mansfråga lika mycket som det är kvinnofråga. Det är en nyckel för att engagera männen för deras roll som pappor. Det räcker inte med att bygga ut barnomsorgen eller ens att göra den mer flexibel.

De erfarenheter som föräldraledighet ger bör i många sammanhang kunna vara en merit i arbetslivet. Mans och papparollen har utvecklats en del under de senaste decennierna, även om det återstår mycket att göra. Dagens pappor har ett helt annat ansvar för och mycket större delaktighet i hem, familj och hushåll än vad som var fallet för en generation sedan. Denna förändring av mansrollen har varit en av förutsättningarna för att flera kvinnor har fått chansen i arbetsliv och politik. Det är bara genom att denna mannens frigörelse fortsätter som kvinnans frigörelse kan gå vidare. Insikten om den traditionella mansrollens begränsningar och den vilja till större delaktighet som i dag finns hos många män är en viktig och stor kraft att ta till vara i arbetet för jämställdhet. Den förlängda föräldraledigheten kan bli en kvinnofälla. Ju längre kvinnor är borta från arbetet, desto svårare får de att komma igen. Män måste därför stimuleras att utnyttja ledigheten genom att denna erfarenhet tillgodoräknas vid t.ex. tjänstetillsättningar. Av män med små barn arbetar endast några få procent på deltid. Av kvinnor i samma situation arbetar ungefär hälften deltid, en knapp tredjedel arbetar heltid och resten förvärvsarbetar inte alls. Anmärkningsvärt är att män med barn under sju år arbetar mer per vecka än män som inte har minderåriga barn. Det måste göras betydligt större ansträngningar för att uppmuntra och möjliggöra också för män med minderåriga barn att välja förkortad arbetstid. Mycket talar för att det fortfarande i arbetslivet finns ett avsevärt motstånd mot pappaledighet. Regeringskansliets informationssatsning ''Pappa kom hem'' är ett positivt steg som bör följas av flera. Där har även regeringen en viktig uppgift. Folkpartiets uppfattning är att både kvinnor och män skall ta ansvar för såväl sin egen försörjning som sitt föräldraskap. Det innebär att arbetslivet måste organiseras så att kvinnor och män bättre än nu kan förena förvärvsarbete med uppgifter i hem och samhälle. Sverige har en hög procent yrkesverksamma kvinnor, drygt 80 %, samtidigt som man har den bland jämförbara länder mest könsuppdelade arbetsmarknaden. Den svenska arbetsmarknaden är till stor del uppdelad på en kvinnodominerad och en mansdominerad sektor, sektorer som i flera avseenden skiljer sig från varandra. Kvinnor arbetar framför allt inom den offentliga sektorn och män inom den privata sektorn. Endast 8--9 % av den totala arbetskraften arbetar i yrken med jämn könsfördelning. En del av den löneskillnad som finns mellan kvinnor och män kan förklaras av denna segregering. Kvinnornas riktigt stora inträde på arbetsmarknaden sammanföll i tid med slopandet av sambeskattningen 1970 och med den stora expansionen inom den offentliga sektorn 1970-- Av dessa var 80 % kvinnor som i stor utsträckning valde att syssla med samma saker som de tidigare gjort inom hemmets väggar, vård och omsorg. Den offentliga sektorn, och särskilt då den sociala tjänstesektorn, är i dag starkt dominerad av kvinnor. Offentliga alternativ är i dag kraftigt subventionerade med skattemedel medan enskilda alternativ inte får några bidrag alls. Det innebär att t.ex. förskollärare som vill starta ett enskilt daghem inte har praktiska möjligheter att göra det. Kvinnor som vill arbeta med vård, omsorg eller utbildning har därmed inte heller någon möjlighet att välja någon annan arbetsgivare än den offentliga sektorn. På områden där män traditionellt är verksamma finns normalt inga liknande hinder mot att starta enskild verksamhet. Denna ordning är från jämställdhetssynpunkt omöjlig att försvara. Sverige sitter fast i en låglönefälla. Genom att inte ha möjlighet att välja arbetsgivare, har de svårt att ställa krav på högre löner. När sjuksköterskor, undersköterskor och förskollärare m.fl. väljer att lämna sitt yrke för något annat, bättre betalt arbete är detta ett slöseri med utbildad arbetskraft som Sverige så väl behöver. För att klara den framtida barn och äldreomsorgen måste vi slå vakt om den kvalificerade personal som finns. Den måste erbjudas möjligheter till större inflytande på sin arbetsplats, möjligheter att påverka sina arbetstider och möjlighet att välja arbetsgivare. Kort sagt: Vårdpersonalens arbete måste värderas högre. Att bryta det offentliga monopolet ter sig i detta perspektiv som den effektivaste åtgärden för att öka jämställdheten och minska löneskillnaden mellan kvinnor och män. Om det rådde konkurrens om arbetskraft även inom sådana områden som vård, omsorg och utbildning, skulle löneutvecklingen också för de offentliganställda kvinnorna förbättras. Vi måste dessutom satsa på en förnyelse av den offentliga sektorn. Det räcker inte med att erbjuda möjligheter att jobba i egen regi. Vi måste också bättre ta till vara de offentliganställdas kreativitet och skaparkraft. Vi folkpartister tror att en förnyelse av den offentliga sektorn där de anställda ges möjligheter att ta eget ansvar, att utvecklas, göra karriär och få erkänsla för sitt arbete är nödvändig för att förmå den stora andelen kvinnor att stanna kvar. Det är inte minst viktigt att det skapas utvecklingsmöjligheter också vid sidan av att det sker en förnyelse. Herr talman! Under de senaste årtiondena har då och då framförts krav på sex timmars arbetstid. Vi folkpartister anser att det i dagens läge är bättre att arbeta för mer flexibla arbetstider. Arbetstidens eller arbetsdagens längd behöver inte regleras genom politiska beslut. Enligt folkpartiets uppfattning bör stat, landsting och kommun gå i spetsen för att genomföra en mer flexibel arbetsorganisation och mer flexibla arbetstider som ger individer, både med och utan små barn, större möjligheter till individuell anpassning av arbetstidens omfattning och förläggning. Medan tjänstemän i stor utsträckning har flexibla arbetstider är det endast 13 % av de kommunalt anställda LO-medlemmarna som har denna möjlighet. I försök med flexibel arbetstid inom vården har detta, mot mångas förmodan, visat sig fungera mycket bra. Därför bör systemet med flexibla arbetstider öka för alla anställda. Det kan också noteras att ungefär en tredjedel av kvinnorna, mot 22 % av männen, arbetar på obekväma arbetstider. Många kvinnor som i dag arbetar deltid önskar arbeta heltid men de kan inte få det på grund av att arbetet är organiserat för deltidsarbete. Målet borde vara att de flesta tjänster som inrättas bör vara heltidstjänster, men att de anställda skall kunna välja hur mycket de vill arbeta. Många arbetsgivare, inte minst stat och kommun, har funnit det lönsamt att inrätta deltidstjänster, vilket i sin tur lett till deltidsarbetslöshet. Arbetsgivarna spar pengar, men ofta måste samhället gå in och betala arbetslöshetsunderstöd, socialbidrag osv. Detta är olyckligt och står i direkt strid mot jämställdhetssträvandena, speciellt som det framför allt är unga kvinnor som drabbas av ofrivillig deltidstjänstgöring. Eftersom det är så många kvinnor som förvärvsarbetar inom den offentliga sektorn har såväl politiker som offentliga arbetsgivare ett speciellt ansvar för kvinnors arbetsvillkor. Den bristande jämställdheten på arbetsmarknaden kan till stor del föras tillbaka på det förhållandet att det är mannen som sätts upp som norm. Kvinnan föder barn under den tidigare delen av sitt liv, oftast före 40 års ålder, medan männen kan bli fäder när som helst under sitt förvärvsarbetsliv. Det är också oftast före 40 års ålder som karriärstegen är viktig. Att vara borta från sitt arbete för att vårda barn under denna period kan hindra många kvinnor från att avancera. Numera har många företag satt in åtgärder så att den som är hemma och vårdar barn under en längre tid inte skall tappa kontakten med arbetslivet. SE-banken, t.ex. ordnar regelbundna informations och kontaktträffar för anställda som är föräldralediga. De anställda uppmuntras också att gå in och arbeta extra under sin ledighet, vilket underlättar en återgång och motverkar att tiden rusar ifrån en i yrkeslivet bara för att man under en period väljer att ge barnen extra tid. Sparbanken i Uppsala vill uppmuntra män att ta föräldraledigt. Därför har banken valt att ge de män som utnyttjar sin rätt till ledighet en extra semesterdag per ledig månad. Herr talman! Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har under en följd av år minskat. Under 80 talet har dock en tendens till ökade löneskillnader kunnat skönjas. I en nyligen utkommen doktorsavhandling slås fast att såväl längre utbildning som längre arbetslivserfarenhet betalar sig sämre för kvinnor än för män. Ett skäl till detta är att den könssegregerade arbetsmarknaden befrämjar en bestående löneolikhet mellan kvinnor och män. Detta är något som i framtiden åter kan komma att öka löneskillnaderna. Det framgår av För att minska löneskillnaderna krävs insatser av olika slag. Den svenska jämställdhetslagens förbud mot lönediskriminering håller inte måttet vid jämförelse med t.ex. EG-direktiven. I Sverige ligger bevisbördan när det gäller lönediskriminering på den enskilda kvinnan. Uppstår det en tvist kan den anställde vända sig till facket eller JämO. Enligt en dom i höstas i EG domstolen tvingas företagen att visa att de inte diskriminerar kvinnor vid lönesättning. Regeringen bör få i uppdrag att undersöka om liknande bestämmelser kan införas i Sverige. I den debatt som i dag förs om arbetsmiljöernas beskaffenhet är det viktigt att kvinnornas arbetsmiljö särskilt uppmärksammas. Det är uppenbart att förhållandena inom den offentliga sektorn på ett helt annat sätt än tidigare måste lyftas fram i arbetsmiljödebatten. Statistiken visar, t.ex. att när det gäller kvinnors högriskyrken i fråga om belastningsolyckor, att det är sjukvårdsbiträden, hemvårdare och badpersonal som ligger i topp. Det är bland kvinnorna under 25 år som belastningsolyckorna ökar mest. Sedan 1979 har belastningsolyckorna i hushållsarbetet ökat med 173 %. Inom hälso och sjukvården har olyckorna ökat 70 % eller mer. Lyften är orsak till mer än hälften av olyckorna bland kvinnor. Den nytillsatta arbetsmiljökommissionen bör snarast återkomma med förslag i dessa frågor. Det är inte heller osannolikt att en stor del av problemen inom den offentliga sektorn har sin grund i psykosociala arbetsmiljöproblem vid sidan av ergonomiska risker. Kvinnornas sjukfrånvaro har under 80-talet ökat med nästan 50 %, medan männens frånvaro har ökat med 15 %. En viktig orsak till detta är kvinnornas arbetsmiljö. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, som infördes under de borgerliga regeringsåren efter förslag från folkpartiet, är ett viktigt instrument i arbetet med att motverka könsdiskriminering och främja jämställdhet på arbetsplatserna. Efter det att folkpartiet hade begärt en parlamentarisk utredning om hur lagen kan stärkas, tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att utvärdera jämställdhetslagen. Vi beklagar att regeringen inte delar vår uppfattning om värdet av en parlamentarisk utredning. Det är också beklagligt att utredningen dragit ut på tiden, då vi anser det angeläget att en förstärkning av lagen snarast kommer till stånd. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 11.

Herr talman! Drygt fyrtiotalet motionsyrkanden behandlas i det betänkande vi nu debatterar -- AU1. Det är motioner och yrkanden från alla partier som är representerade i riksdagen. Samtliga motioner avstyrks av utskottsmajoriteten, främst med hänvisning till pågående utredningsarbete och projektverksamhet. Vi kan i betänkandet också läsa att i stort sett samtliga de åtgärder som föreslogs i den femåriga handlingsplanen för jämställdhet våren 1988 har vidtagits. Är det möjligt att detta är ett riktigt konstaterande? Att handlingsplanen haft en medvetandehöjande och opinionsbildande verkan i samhället får vi också veta. Låt oss hoppas att detta är riktigt! Men jag vill återigen framhålla, precis som jag gjorde i den allmänpolitiska debatten för ett par veckor sedan, att jämställdhetsarbetet på många områden går väldigt trögt. Också jämställdhetsminister Margot Wallström var i debatten långt ifrån nöjd. Hon betonade att det fortfarande finns orättvisor, både klasskillnader och skillnader mellan kvinnors och mäns villkor, och att kvinnorna, om vi granskar arbetslivet utifrån både klass och könsperspektiv, drar det kortaste strået. Låt mig säga att jag tror att jämställdhetsarbetet skulle vinna på om socialdemokraterna vore litet mer ödmjuka. I stället för att ideligen, rakt upp och ner, avstyrka alla motioner borde de kunna ta del av och också använda sig av idéer och förslag som kommer fram, även om de råkar komma från annat parti. Det gäller inte bara det här området utan inom alla samhälls och politikområden. I det betänkande vi nu behandlar vill jag peka på förslag som förts fram från centerpartiet och som återfinns i reservationer fogade till betänkandet.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 Har ministerord någon betydelse finns det kanske hopp om att en arbetsvärdering kommer till stånd och att vi till ett annat år inte behöver reservera oss i denna för centern så viktiga fråga. Margot Wallström uttalade nämligen sitt gillande för centerns förslag och betonade vikten av att driva frågor om arbetsvärdering. Men tittar vi på vad utskottsmajoriteten skriver i betänkandet så konstateras visserligen att ökade löneskillnader kan iakttas, men sedan handlar skrivningen mest om att man skall öka kunskaperna om löneskillnaderna och deras orsaker. I centerpartiet anser vi att en arbetsvärdering med det snaraste måste genomföras. De senaste åren har löneskillnaderna ökat. Denna utveckling måste vändas. En utjämning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en viktig jämställdhetsfråga. I centerpartiet har vi även, både i jämställdhetsmotionen och i våra regionalpolitiska motioner, kraftigt understrukit att koncentrationspolitiken måste brytas. Regional balans och samhällsplanering har stor betydelse när det gäller att uppnå jämställdhet. Detta underströks också i regeringens proposition om jämställdhet inför 90-talet. Där står t.o.m. att ''ett av målen för regionalpolitik är att kvinnor och män i alla delar av landet skall ha tillgång till arbete, service och god miljö''. Det står även att ''en fortsatt betoning av jämställdhetsmålen bör göras inom ramen för de regionalpolitiska åtgärderna''. Hur blir det i framtiden? Vad får exempelvis skattereformen för effekter för kvinnor och för regional balans? Från centerns sida har vi vid upprepade tillfällen påtalat den felaktiga inriktning som finansieringen av marginalskattesänkningarna fått. Någon måste betala dessa, och vilka blir det? Jo, det blir de som har låga inkomster, de som tjänar under 100 000 kr., och det är de deltidsarbetande, och i hög grad är det kvinnorna. Arbetsamma, ambitiösa, kunniga, engagerade och lågavlönade kvinnor får använda merparten av sin inkomst till nödvändig konsumtion -- som mat och boende. Ofta bor de i regioner och orter med en mer begränsad arbetsmarknad och med små möjligheter att kompensera sig genom t.ex. bättre betalda jobb eller längre arbetstid. Den ökade indirekta beskattningen slår hårt mot dem som har låga inkomster och som egentligen knappt får del av skattesänkningarna. 1989 hade en miljon svenskar en årsinkomst under 100 000 kr., de flesta kvinnor. Skatteomläggningens finansiering är ett hot mot jämställdhetssträvandena, som omläggningens arkitekter socialdemokraterna och folkpartiet borde ha analyserat bättre. Eller är kraven på en rättvis fördelningspolitik inte giltiga längre i socialdemokratins och folkpartiets värld? Har de glömt begreppet rättvisa? Vi i centern har i kommittémotionen och i reservation betonat att det är viktigt att satsa mer på kvinnligt nyföretagande. Vi menar att ett ökat nyföretagande skulle ha stor betydelse för möjligheterna att skapa sysselsättning i utsatta regioner och bredda kvinnors arbetsmarknad. Kvinnliga företagare väljer ofta andra branscher än män. Kvinnorna är mer inriktade mot serviceområdet eller tjänstesektorn. Därför är det, enligt centerns mening, viktigt att utvecklingsfondernas verksamhet breddas. Hittills har de varit mest inriktade på tillverkningsindustri och turism. Skall kvinnliga företagare få större möjlighet till hjälp till företagande via fonderna måste fonderna omfatta även tjänstesektorn. Herr talman! Vi har i en reservation tagit upp kvinnorepresentationen. Det är viktigt att kvinnorepresentationen i beslutande organ både inom näringslivet, i de fackliga organisationerna och inom politiken ökar. Här har inte minst kvinnoorganisationerna stor betydelse. De gör, med mycket små ekonomiska resurser, betydande insatser när det gäller utbildning av kvinnorna för att stimulera dem att engagera sig i samhällsutvecklingen och i beslutande organ. Kvinnoorganisationerna skulle kunna uträtta ännu mer om de hade mer pengar till sitt förfogande. I dag sker mycket av deras arbete på frivillig och ideell basis. Jag vet att anslagen inte behandlas i det här betänkandet, men jag vill ändå ha detta sagt därför att pengarna är av stor betydelse i organisationernas arbete. Att öka kvinnorepresentationen i beslutande organ är angeläget. Vi behöver både kvinnors och mäns erfarenheter och värderingar i samhällsarbetet och i beslutsfattandet om vi skall kunna uppnå ett mer jämställt samhälle. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 8 i betänkandet.

Herr talman! Så länge vi har ett samhälle, där det är männen som har makten och där det är mannen som är normen utifrån vilket allt annat bedöms, så länge kommer vi också att ha ett samhälle, som värderar männens arbetsinsatser högre, som i första hand spenderar samhällets pengar på männens aktiviteter och som väljer kvinnodominerande områden när det blir tal om nedskärningar och besparingar. Kjell-Arne Welin har gett en lång rad exempel på kvinnors arbetssituation och kvinnors arbetsskador och på hur en manlig maktstruktur drabbar kvinnor. Därför handlar jämställdshetsarbetet i grunden om kvinnokamp -- kvinnokamp för rätten till lika lön för likvärdigt arbete, rätten till barnomsorg, rätten till delat ansvar för barn och hem -- och om kampen för rätten att kvinnors erfarenheter och kunskaper skall värderas på samma sätt som männens. Men kvinnokamp är också klasskamp. På 70-talet myntade vi parollen: Ingen klasskamp utan kvinnokamp, ingen kvinnokamp utan klasskamp. Jag tycker att det är hög tid att plocka fram den här parollen igen. Det är dags för kvinnorna att revoltera mot de attacker som i dag görs mot de rättigheter till arbete, barnomsorg, sjukförsäkring, m.m. som finns i dag. Jag tänker på kvinnorna inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har betytt mycket för kvinnors möjligheter till egen försörjning, en offentlig sektor av vård och omsorg om barn, sjuka och gamla, vilken nu tycks hotas i grunden av den ekonomiska utveckling som regeringen genom den tredje vägens politiska misslyckande har lagt grunden till. Men jag tänker också på alla kvinnor inom privat verksamhet, vilka i ännu högre grad än i den offentliga sektorn är förvisade till de lägst betalda arbetsuppgifterna -- inom industrin, inom handeln och inom kontorsvärlden, för att ta några exempel. Det är dags för kvinnorna att ta saken i egna händer -- att kräva inflytande och makt över sina jobb, att kräva demokrati på arbetsplatserna, att kräva social rättvisa och att kräva sex timmars arbetsdag och lagstadgad barnomsorg. I kvinnokampen och jämställdhetsarbetet är det kvinnorna som måste dra det största lasset. Och vi har allt att vinna i den kampen. Jag tycker faktiskt inte att Anders Högmark skall slå sig för bröstet och påstå att jämställdheten skulle bli bättre om man avskaffade de offentliga monopolen. Hur ser det egentligen ut med jämställdheten på den privata sidan? Har man hunnit så mycket längre där? Nej, det har man inte. Det är genom den offentliga sektorn som kvinnornas obetalda arbete lyfts fram på ett helt annat sätt än som skulle ha blivit fallet om den inte hade funnits. Men eftersom det fortfarande, som jag sade tidigare, är männens norm som gäller, har man värderat detta arbete på ett helt felaktigt sätt. Anders Högmark talade om sina barn. Jag skall tala om mina. Jag har en dotter som är 20 år. Hon är undersköterska. För henne finns det inte heltidsarbete att få, som ofta är fallet i offentlig sektor inom sjukvården. Hon arbetar deltid. Hon har en månadslön brutto under 7 000 kr. per månad. Det är alltså inte så lätt att klara sig i det här samhället med den utveckling som vi har. Även om det hade varit ett privat sjukhus, är jag inte så säker på att någon där hade kunnat garantera henne vare sig arbete eller högre lön. Jämställdhet är faktiskt inte i första hand fråga om att byta arbetsuppgifter så att kvinnorna skall laga bilar och männen sköta blommorna. Jämställdhet handlar om lika värde, om att ändra maktförhållandena som gör att kvinnor och kvinnors arbete systematiskt nedvärderas. Det är vad jämställdhet handlar om. I det här betänkandet behandlas ett antal motioner om jämställdhet som vi har väckt. Jag tänker ta upp dem. Jag skall börja med de motioner som vi har väckt om kvinnor och ekonomi. Där har vi försökt visa på hur den nuvarande ekonomiska utvecklingen påverkar kvinnor och faktiskt utgör ett direkt hot mot både kvinnorna och jämställdheten. Det kan vara intressant att påpeka att dessa motioner skrev vi under den allmänna motionstiden, dvs. januari 1990, före de fyra stoppen, före regeringskrisen och beslutet om skatteomläggningen. Man kan knappast påstå att situationen har förbättrats sedan dess -- tvärtom. Eftersom det är kvinnorna som finns på de lägst avlönade jobben, eftersom det är kvinnorna som finns inom den offentliga sektorn och eftersom det är kvinnorna som sliter ut sig i dåliga arbetsmiljöer och med dubbelarbete, slår varje försämring av vård, omsorg och sociala rättigheter hårdast mot kvinnokollektivet. Enligt vad jag har hört lär finansministern ha uttalat att protesterna mot bensinpriset kommer att verka som en västanfläkt jämfört med de reaktioner som vi kan förvänta oss på regeringens nya åtstramningspaket, som vi skall få ta del av i veckan. Med andra ord kan man, utan att ha sett förslagen, räkna ut att det kommer att få en sned fördelningseffekt, till kvinnornas nackdel. Det står i betänkandet att kvinnor och ekonomi har ägnats ökad uppmärksamhet från statsmakternas sida under de senaste åren. Var det nedskärningar som drabbar kvinnor man tänkte på då? Utskottsmajoriteten hänvisar till att det görs en årlig redovisning i budgetpropositionen av hur vissa ekonomiska resurser fördelas mellan kvinnor och män. Jag skulle vilja att utskottets företrädare Ines Uusmann talar om för mig var dessa redovisningar finns i årets budgetproposition. Jag har tagit med mig finansplanen. Jag har tittat i den och bläddrat fram och tillbaka, men jag har inte hittat något om denna fördelning mellan kvinnor och män. Varför skall man för övrigt begränsa sig till vissa ekonomiska resurser? I ett samhälle som det svenska, där kvinnorna arbetar nästan lika mycket som män, borde det vara självklart att man redovisar hur alla ekonomiska resurser fördelas ur kvinno och mansperspektiv. Jag skall inte bara komma med kritik; jag skall ge litet beröm också. En särskild grupp skall följa upp och analysera skattereformen och dess effekter för kvinnor och män. Jag blir glad när jag läser det, eftersom det var en av de saker som vi från vänsterpartiet kritiserade i våras när beslutet om skatteomläggningen fattades. Då stod det nämligen inget om att man särskilt skulle studera skatteomläggningens effekter. Det visar att vi tydligen ändå har fått gehör för våra krav så här i efterhand, och det är ju alltid något. Vidare har vi en motion om förändringar i jämställdhetslagen. Jag kan på sätt och vis förstå synpunkten att man inte skall föregripa regeringens proposition, eftersom den kommer rätt snart, men jag tycker också att det hade varit rimligt om utskottet åtminstone hade givit regeringen en liten vink om hur propositionen borde utformas. Nu blev det inte så, och vi fick lov att reservera oss. Det är ett ganska vanligt sätt att hantera motioner som kommer från oppositionspartierna. Jag håller med centerns företrädare här. Jag tycker att man kunde visa litet mera ödmjukhet och titta på förslagen från olika partier och se om de är bra i stället för att vänta några år och sedan komma med dem som sina egna. Våra förslag innebär direkta förbättringar för den som anmäler brott mot jämställdhetslagen. Vi föreslår t.ex. att det skall införas ett skydd för den som utnyttjar sina rättigheter -- man skall våga utnyttja lagen -- och att man skall ha rätt till ekonomiskt skadestånd om man missgynnats och gått miste om anställning eller befordran. Vi tycker också att det i jämställdhetslagen måste införas en regel mot kollektiv lönediskriminering -- detta är faktiskt någonting som händer i dag. Det handlar inte bara om individuella missförhållanden. Löneskillnaderna ökar mellan män och kvinnor, vilket också har påpekats tidigare här i dag, och det är allvarligt. Den jag-fixerade utveckling som vi ser i samhället i dag, med individuella lönesystem som ett talande exempel, missgynnar kvinnor som, tror jag, har större förmåga att se till andra värden än sådana som är direkt kopplade till pengar. Kvinnor är bättre tränade till att sätta barn och familj före sina egna behov, men så som samhället utvecklas i dag blir det till en nackdel och något som gör att kvinnor halkar efter i löneutvecklingen. Inför den faktiska utvecklingen hittills och med tanke på den ekonomiska framtid som regeringen spår är det nästan patetiskt att utskottet skriver att ''en utjämning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna under 90-talet''. Ja visst, självklart, tycker jag, men hur viktiga kommer jämställdhetsfrågorna att få vara i regeringens ekonomiska politik? Kommer det att finnas utrymme för något annat än vackra, men till intet förpliktande, fraser om jämställdhet under 90 talet? Sedan vill jag kort beröra våld och övergrepp mot kvinnor. Här har vi en motion från vänsterpartiet som har blivit hänvisad till ett annat utskott och alltså inte behandlats i det här betänkandet, trots att det finns en rubrik som är exakt likalydande som vår motion. Jag vill då helt kort nämna något om detta, så att det inte framstår som att vi inte har sett på dessa frågor. Det sexuella våld som många kvinnor utsätts för i dag är det mest förnedrande av förtryck och visar på den yttersta förlängningen av mäns maktposition i samhället. I vår motion om sexuella trakasserier pekar vi särskilt på behovet av stöd till kvinnojourerna och behovet av stöd till våldsoffren. Men även rehabilitering av gärningsmän är en viktig samhällsuppgift. Jag skall ta upp en enskild motion av Eva Johansson, motion A808. Där begärs en samlad utredning av kvinnors situation i storstaden. Man menar att den snabba samhällsomvandlingen påverkar kvinnans traditionella roll. Man vill ha en komplettering till storstadsutredningen där en rad frågor skall belysas: Hur påverkar arbetsresor, arbetstider, barnomsorg, offentlig och annan service, föreningsliv, sociala nätverk, kulturell mångfald, omflyttning i bostadsområden etc. kvinnornas situation? Jag vill gärna ansluta mig till denna motion, eftersom jag tycker att det är ett bortglömt område i dag. Det finns ingen reservation till förmån för denna motion, varför jag yrkar bifall till motionen som sådan. Till sist. När det gäller jämställdhetsarbetet i framtiden har jag i en motion föreslagit en översyn av JämOs roll. Enligt min uppfattning borde JämO ha en friare roll och kunna fungera mer som opinionsbildare i jämställdhetsfrågor. Särskilt med tanke på den ökande lönediskrimineringen borde JämO ha rätt att studera företagens lönestatistik. Där borde man se över möjligheterna till sanktion mot företag som inte uppfyller kraven på likvärdigt arbete. Herr talman! Jag har möjligen hållit på längre tid än vad jag hade anmält, men jag vill avsluta med att säga att vi i vänsterpartiet står bakom alla reservationer som vi har undertecknat. Särskilt vill jag yrka bifall till reservation 5.

Herr talman! Maggi Mikaelsson säger att kvinnorna nu måste ta saken i sina egna händer, för de står inte ut med att jobba på männens villkor. Det ligger någonting sympatiskt i den värderingen. Det måste vara förfärligt jobbigt för kvinnor som vill ta saken i egna händer att få arbeta inom det monopol som offentlig vård och service utgör. Hade de arbetat inom den privata sidan, hade de antingen bytt arbetsgivare eller, om de hade tyckt att det var olämpligt, försökt starta något själv. Talet om att det nu är dags för kvinnorna att ta saken i egna händer och samtidigt försvara -- jag utgår från att Maggi Mikaelsson och vänsterpartiet ansluter sig till den socialdemokratiska synen här -- offentliga vård och servicemonopol är svårt att förstå. Att kombinera dessa två åsikter är svårt. Det är därför som socialismen lider det ena skeppsbrottet efter det andra förmodligen även här. Herr talman! Jag råkade i mitt huvudanförande felaktigt yrka bifall till reservation 10, det skall självfallet vara reservation 11.

Herr talman! Anders Högmark och jag lever möjligen i olika världar. Jag skulle vilja rekommendera Anders Högmark att läsa LO rapporten Klass och kön, som visar något av de skillnader som drabbar kvinnor inom arbetarklassen. Sedan vill jag ställa frågan hur det skulle fungera i de länder där man har en mycket liten offentlig sektor. Jag tänker t.ex. på Storbritannien och USA. Har man nått längre där med jämställdheten? Har kvinnor mer arbeten där? Det är faktiskt inte så lätt att välja ny arbetsgivare om det inte finns några arbetsgivare.
Herr talman! En kollega till ett vårdbiträde, inom LO-kollektivet, som bor i Gnosjö, som jobbar inom metallindustrin och som blir trött på en arbetsgivare i Gnosjö, väljer en annan arbetsgivare eller startar eget. Då känner man inga klassgränser, för där finns möjligheterna. Men inom offentlig, vård och servicemonopol gives icke de möjligheterna. Och så länge som Maggi Mikaelsson eftersträvar att bibehålla denna urbota dåliga lösning, som hämmar just kvinnorna och inte ger dem möjligheten att ta saken i sina egna händer, så länge kommer också den här desperata kampen att fortsätta i förkrympt form. Släpp kvinnorna fria! Ge dem en ärlig chans, samma chans som männen -- och kvinnorna -- har fått inom den privata sektorn, även om det finns mycket mer att göra där. Socialismen har ett inbyggt systemfel, och så länge som socialdemokraterna med hjälp av vänsterpartiet vill ha kvar de offentliga vård och servicemonopolen, kan ingenting hjälpa de kvinnor som vill komma ur den kvinnofällan.
Herr talman! Kvinnorna inom den privata sektorn ligger sämre till vad gäller löner än kvinnor inom offentlig sektor. Det är den ena sidan av saken. Jämställdhetsarbetet är mycket svårare inom privat sektor -- det är också någonting som man kan konstatera. Inte ens på chefsnivå finns det kvinnor. Det är i och för sig inte så viktigt, tycker jag för min del. Det är viktigare att man får jämställdhet bland kvinnorna nere på golvet, i industrin och i den offentliga sektorn. När det gäller offentligheten och offentliga monopol tror jag, om jag skall vara riktigt ärlig, att det inte är monopolen i sig som ni retar er på, folkpartister och moderater, utan snarare det förhållandet att ni inte får del av skattepengarna, av finansieringen. Den offentliga sektorn är ju offentligt finansierad med skatter för att resurserna skall kunna komma alla till del. Nu vill ni att privata arbetsgivare skall kunna ta över den här verksamheten och få del av de skattepengar som folk har betalat in -- för att göra egna privata vinster. Jag kan inte säga att jag tycker att det är så mycket bättre.

Herr talman! Jag har just fått reda på att Anna Horn af Rantzien, som skulle ha fört miljöpartiets talan just nu, är sjuk och inte kan närvara. Hon hade säkert förberett ett fint tal om den gröna jämställdhetspolitiken. Jag är inte så förberedd nu, men jag skall ändå säga några ord om detta och yrka bifall till de reservationer vi står för. Vi pratar mycket om jämställdhet, men det görs inte speciellt mycket; det har inte hänt så mycket under de senaste åren. Vi som tillhör ett nytt parti har en alldeles särskild uppgift och ett särskilt ansvar, och jag tycker att vi har tagit fasta på det ansvaret genom att se till vi i alla fall skall ha jämställdhet i politiken, när det gäller de politiska uppdragen. Därför har vi också infört kvotering till de uppdrag som vi har i partiet och på landstings-, kommun och riksdagslistorna. Men jämställdhet mellan kvinnor och män är i grunden en ekonomisk fråga. Sett ur grön synvinkel innebär det att arbetsuppgifter skall värderas efter sin betydelse för samhällets välfärd och överlevnad. Omsorgen om människor, om odling och miljövård i vid mening, och om skola och utbildning är exempel på områden som i ett grönt samhälle värderas mycket högt -- och belönas därefter. Med gröna värderingar skulle även livet utanför arbetsmarknaden värderas upp. Det skulle ges mer tid för familjeliv och för hemmet, mer tid för egenarbete och ideellt arbete som komplement till det betalda arbetet, och mer tid för att låta kroppen vila och själen stimuleras. Om kvinnor och män har olika eller lika arbetsuppgifter och villkor med anledning av sitt kön -- det är inte en politisk fråga. Ett samhälle blir jämställt först när man också åstadkommit ekonomisk jämlikhet, när individen fritt kan välja arbetsuppgifter utan att diskrimineras på grund av kön, ras, hudfärg, etnisk tillhörighet eller något annat som i dag sorterar under vår arbetsmarknad. Den politiska uppgiften är att åstadkomma de ekonomiskt jämlika villkoren. Herr talman! Detta är vad jag vill säga om jämställdhet i dag. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 13 och 16. Och som sagt: I miljöpartiet kanske vi inte pratar så mycket om jämställdhet, men vi gör något i stället.

Herr talman! Visst behövs kvinnokampen! Kvinnor är på alla områden i samhället i underordnad ställning i förhållande till männen. Det gäller i politiken lika väl som i arbetslivet och i hemmet. Naturligtvis vet vi att det finns undantag, men varje forskningsstudie som redovisas pekar på att det fortfarande går att uttrycka sig så här generellt utan att man ljuger. Därför måste kvinnors villkor synliggöras och ligga till grund för alla våra överväganden, både när vi skall besluta om reformer och när vi måste dra åt svångremmen. Flera av de motioner som behandlas i dagens betänkande handlar om ändringar i jämställdhetslagen. Och visst vore det frestande att yrka bifall till alla yrkanden i dessa motioner, om man bara trodde på att det vore nyckeln till den verkliga jämställdheten. Därmed inte sagt att förslagen i motionerna är fel i och för sig. Många av de områden som tagits upp om förstärkning och uppskärpning av lagen har också kommit fram i remissvaren till utredningen ''Tio år med jämställdhetslagen''. Det gäller t.ex. frågan om kollektiv lönediskriminering. I regeringskansliet arbetar man nu med en proposition om ändring i lagen, och avsikten är att denna proposition skall presenteras för riksdagen i februari. Jag vill absolut vända mig emot folkpartiet, som säger att det har tagit mycket lång tid. Det har varit en mycket kort remisstid, och även utredningsarbetet har gått undan. Därför menar jag att det är rimligt att avvakta med ett ställningstagande i sak till dessa motioner till dess att vi har ett konkret förslag att utgå ifrån. Men jag tror att vi gjorde tillvaron litet för lätt för oss om vi skulle mena att man kunde lagstifta fram en reell och fungerande jämställdhet. Då skulle vi förmodligen ha gjort det för mycket länge sedan. På det området delar jag alltså den uppfattning som har framförts i Sonja Rembos motion, att det politiska arbetet nu mest måste inriktas på att inom olika politiska sakområden göra förändringar som främjar förutsättningarna för jämställdhet. När det sedan gäller vilka dessa förändringar är kan jag bara konstatera att jag som socialdemokrat har ett helt annat synsätt än vad moderaterna redovisar. För att åstadkomma jämställdhet och rättvisa mellan kvinnor och män gäller det att framför allt göra kvinnors och mäns olika villkor synliga och att analysera skillnaderna och bakomliggande orsaker. Sedan kan vi sätta upp mål och prioritera. Visserligen handlar det om attityder och opinionsbildning. Men framför allt handlar det om makt, precis som Maggi Mikaelsson var inne på. För att kvinnor skall få mera makt i politiken, i arbetslivet och över sina egna liv krävs det att någon släpper ifrån sig makt, och denne ''någon'' är en man. Visst skall vi dela på makt och inflytande. Men det kräver att män makar åt sig, delar med sig av uppdragen och håller igen på lönekraven. Alla män har visserligen inte makt. Men man kan formulera det så här: Män som grupp har makt dels över kvinnor som grupp, dels över enskilda kvinnor. Kvinnor som grupp har ingen makt alls. Däremot finns det enskilda kvinnor som har makt över grupper av män. Därför blir faktiskt jämställdhetskampen, som Maggi Mikaelsson också var inne på, en kvinnokamp för rättvisa villkor. Sedan ligger det mycket i det resonemang som förs i folkpartiets motion om att papparollen behöver förändras liksom mansrollen över lag. Men detta med att ändra på mansrollen får ni män faktiskt jobba med själva. Det kan inte vi kvinnor ordna åt er, även om vi ofta tar på oss ansvaret för våra nära och kära och kanske mer än vad som är nyttigt. För övrigt pågår det just nu en kampanj i samverkan mellan facket, civildepartementet och socialdepartementet -- ''Pappa kom hem'' --, som flera tidigare har talat om. Det handlar om att pappor bättre skall utnyttja den unika möjlighet som de har att ta ledigt när barnen är små. Sådana aktioner som Sparbanken i Uppsala och S-E banken står bakom är naturligtvis också väldigt värdefulla. Grunden för rättvisa villkor är att man har ett eget arbete som man kan försörja sig på. Det tycker de flesta, både kvinnor och män. I det avseendet har vi i Sverige trots allt nått längre än man har gjort på de flesta håll i världen. Kvinnor och män finns på den svenska arbetsmarknaden i nästan lika stor utsträckning i dag. Visserligen arbetar kvinnor deltid och inte inom alla branscher. Men kvinnorna finns ändå på arbetsmarknaden. I det forna Västtyskland återfinns drygt hälften av kvinnorna på arbetsmarknaden. Det som skiljer Sverige från de flesta västeuropeiska länder och som är huvudskälet till att kvinnor kan förvärvsarbeta är vår socialpolitik och vår familjepolitik. Vi har en äldreomsorg och en barnomsorg som möjliggör att kvinnor kan kombinera sina roller som döttrar och mödrar med förvärvsarbete. Det är min övertygelse att det är vad svenska kvinnor vill ha också i framtiden. Alla försök att rasera våra välfärdssystem på den punkten kommer att utlösa en samlad kvinnorevolt. Kvinnorna finns inte inom samma områden som männen. Man brukar säga att kvinnorna bara finns inom en smal strimma av arbetsmarknaden. Men tittar man noga efter, kommer man att finna att det inte riktigt är så. Kvinnors arbetsmarknad är nämligen bredare och mera varierad än vad man vanligtvis ser. Men lönestatistiskt klumpas kvinnojobben ihop i stora grupper -- som vård, omsorg eller service. Men jämför med om man klumpade ihop alla mansjobb inom tillverkningsindustrin i enda yrkesgrupp! En mera detaljerad löne och befattningsstatistik är alltså ett viktigt instrument när man diskuterar arbetsvärdering. Arbetsvärderingsinstrumentet är viktigt när det gäller att åstadkomma lika lön för likvärdigt arbete. Men vi måste komma ihåg att ingen arbetsvärdering är objektiv. En arbetsvärdering bygger på att man subjektivt bestämmer sig för vad som är arbete av lika värde -- det är varken svårare eller lättare än så. Men jag tror inte att det går att över parternas huvuden bestämma vad som är arbete av lika värde. Däremot är det uppenbarligen så, att parterna behöver hjälp och uppmuntran när det gäller att komma i gång med det här arbetet. Centern har föreslagit att en parlamentarisk kommitté skall tillsättas för att arbeta med arbetsvärdering. Som Kersti Johansson mycket riktigt påpekade var Margot Wallström inte helt främmande för den tanken när dessa frågor diskuterades här i kammaren för två veckor sedan. Men det skulle bli fel om vi bröt ut just den frågan från jämställdhetsutredningens betänkande. Jag räknar med att vi kan återkomma till detta i februari. Misshandel och sexuella övergrepp på kvinnor är de mest extrema uttrycken för bristande jämställdhet. Detta är ett stort samhällsproblem, som ofta privatiseras. Kvinnojourernas erfarenheter tyder på att våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser. Det kan alltså inte kopplas enbart till socialt utsatta. Återigen handlar det om mäns utövande av makt gentemot kvinnor. Den arbetsgrupp som består representanter för inom civildepartementet och socialdepartementet kommer mycket snart dels med en kartläggning, dels med förslag till åtgärder på det här området. Jag menar att de intentioner som finns i centerns motion är väl tillgodosedda genom denna arbetsgrupp. Till slut vill jag kommentera diskussionen om s.k. offentliga monopol och kvinnors villkor. För det första: Vi har inga offentliga monopol. Det finns inga områden där det är förbjudet att driva verksamhet i annan regi än den offentliga. Vad det handlar om är att vi har en demokratiskt styrd organisation för att producera lejonparten av utbildning, vård och omsorg. Det har vi dels för att ge insyn och påverkansmöjligheter och för att det oftast är mest praktiskt och rationellt, dels för dem som behöver bra utbildning, vård och omsorg -- alltså inte för de anställdas skull. För det andra: Kvinnors villkor i arbetslivet är jämförelsevis betydligt bättre inom den offentliga sektorn än inom den privata -- det var också Maggi Mikaelsson inne på. Maskinskrivning och allmänt kontorsarbete är t.ex. ett typiskt kvinnojobb, som återfinns inom privat, kommunal och statlig förvaltning. Detta arbete är bäst betalt inom staten och något sämre betalt inom kommunen. Sämst betalt är det enligt PTKs lönestatistik. Likadant är det med lokalvårdarna. Jag tror faktiskt inte att ett privatanställt sjukvårdsbiträde skulle kunna pressa upp lönevillkoren till nivåer över Kommunals avtal. Jag vet för resten att man på de privata sjukhem som finns ofta har hängavtal till Kommunals avtal. Och det är nog tur, för annars hade väl villkoren varit ännu sämre. Låt oss alltså avliva den myt som här finns en gång för alla, för det är ändå bara en myt. Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande om jämställdhet samt avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Ines Uusmann menar att arbetet med utvärderingen av jämställdhetslagen går utomordentligt fort och anklagar oss för att vi har en annan uppfattning. Vad gäller tiden och vad som går fort eller inte kan vi kanske inte enas. Därför får de här två olika uppfattningarna naturligtvis stå kvar. Vi anser att arbetet med den här utvärderingen går alldeles för sakta. Det behövs mycket snabbt en förändring av jämställdhetslagstiftningen. Vidare säger Ines Uusmann att männen själva måste åstadkomma en förändring av mansrollen. Jag medger att det kan ligga en del i det. Men samtidigt går det ändå att starkare motivera och att skynda på arbetet med en sådan här förändring ifall man är överens om de politiska initiativen för att se till att männen snabbare förstår att förändra sin egen situation. Ines Uusmann vill också hävda att kvinnornas arbetsmarknad är betydligt bredare än man tror. Hon visar att det inom den offentliga sektorn -- sjukvården, barnomsorgen, äldreomsorgen och utbildningen -- finns många arbetsuppgifter. Naturligtvis är det så. Men gemensamt för de flesta av dessa arbetsuppgifter är att de är betydligt sämre betalda än motsvarande arbetsuppgifter inom de traditionella mansyrkena i tillverkningsindustrin och liknande. Det är detta som vi vill förändra. Vi menar att löneutvecklingen inom de traditionella kvinnoyrkena måste få en mycket snabb förändring. Det är utomordentligt väsentligt att sjuksköterskor, barnskötare, lärare och andra får en lön som är konkurrenskraftig jämfört med andra yrkesområden utanför den offentliga sektorn. En sjuksköterska har i dag 12 800 i slutlön. Hon har oftast studieskulder på 150 000 kr. Jämför man det med andra grupper som har lika lång utbildning, tror jag att sjuksköterskorna ligger ganska långt ner i den gruppen lönemässigt. I och med att sjuksköterskorna ligger lågt lönemässigt, ligger naturligtvis all annan personal som har kortare utbildning inom sjukvård, äldreomsorg och liknande betydligt mycket lägre. Man får därför stora problem att rekrytera och behålla sin personal inom dessa områden. Uusmann, kräver vi, och även moderaterna i samma utsträckning, tror jag, att andra alternativ inom de offentliga monopolen skall finansieras med skattemedel. Det är detta det handlar om.